Herr talman! Såväl fröken Anderson i Lerum som fru Holmqvist har här nämnt att barnavårdsmannens tidigare arbete på sätt och vis har varit en uppsökande verksamhet. Jag vill inte förneka att det har varit på det sättet, för vi har ju inte haft någon annan form för uppsökande verksamhet. Men nu håller det på att utbildas, bl.a. på barnavårdscentralerna, en ny form där man mera direkt söker upp familjerna. Det är en uppsökande verksamhet som redan nu under försöksstadiet visat sig ge mycket fina resultat. Att jag har varit väldigt tveksam till det frivilliga barnavårdsmannasystemet och har anfört att jag tror att det ingriper i resurserna och hindrar att vi får denna uppsökande verksamhet beror bl.a. på att jag här i min hand har en skrivelse från Kommunförbundet och Landstingsförbundet av den 28 september. Den skrivelsen har sänts ut till alla kommunala sociala nämnder och förvaltningsutskott. Det står där att förslaget om ett frivilligt barnavårdsmannasystem torde innebära — fast det inte uttryckligen sägs — att barnavårdsutredningens förslag om att en socialvårdstjänsteman skall kunna placeras vid mödravårdsoch barnavårdscentralerna för uppsökande verksamhet ”härmed inte har samma aktualitet”. Alltså skulle ett frivilligt barnavårdsmannasystem i stället för att medverka till den uppsökande verksamheten kunna bli dödsstöten för en sådan verksamhet. Jag yrkar fortfarande bifall till min reservation.
Herr talman! När de som är nämnda i propositionen kommer till socialvården och vill ha råd måste man ta emot dem. Man kan inte neka att ta emot dem om de frivilligt kommer. Även om man menar att den nya typen av barnavårdsmän skulle bli någon sorts förmedlande länk är det inget nytt. Det förekommer redan nu att man måste låta folk få möjlighet att vända sig till specialister av olika slag.

Herr talman! Den motion — 1973:1240 — som nu skall bli föremål för behandling tar upp språkbruket. Kanske det förefaller en del av kammarens ledamöter vara om inte ovidkommande så dock av mindre betydelse. Måhända lägger man synpunkten: ”Huvudsaken det talas och skrivs begripligt.” En genomläsning av motionen gör dock klart, enligt mitt sätt att se, att ordens valör och innebörd har en inte alls oväsentlig betydelse. I motionen framförs exempel på hur språket förvanskas och exploateras av företrädarna för det etablerade samhället och dess byråkrati. Det fyller rollen av maktmedel för att tjäna bestämda syften. Jag vill inte ha som utgångspunkt frågan om våra synonymlexikon är av dålig kvalitet. Min utgångspunkt är politisk. Jag ser problemet som en fråga om användningen av språket som ett psykologiskt maktmedel — gammalt och beprövat. Det har utvecklats och närmar sig sin fulländning. Då uppenbara våldsmedel varken är tillämpliga eller nödvändiga utnyttjas språket som ett psykologiskt maktmedel av de maktägande och dess administration — här kan även massmedia vid vissa tillfällen spela en väsentlig roll. Språket som maktmedel kan på sikt vara effektivare än direkta våldsmedel. Det gäller framför allt att få den stora delen av folket att acceptera sitt underläge i förhållande till de maktägande. Tidigare använda beteckningar som ”undersåtar” och ”underdånigt”, ”underklassen” och ”överklassen” har numera fyllt sina uppgifter. Dessa beteckningar är i dag inte användbara som psykologiskt maktmedel. De är få i dagens Sverige som böjer sig i stoftet för den svenske unge monarken. Arbetarklassen gör det inte, och det är ju i första hand den det gäller att påverka och få att tro att den fortfarande utgör ”underklassen”, är ”underlägsen”, behöver ”styras”, ”vårdas” och ”skyddas”. En människa som behöver ”vård”, som skall ”skyddas”, som är ”handikappad” är enligt profitörernas sätt att se inte en fullgod människa, den lever på samhällets nåd — den är nämligen inte till fullo vinstgivande. Det gäller att bibringa dessa många människor denna uppfattning om sig själva, och har dessa människor — som blir allt fler undan för undan som utslagningen sker ur produktionsapparaten — suggererats dithän att de accepterat sin roll som utstötta, då har det officiella språkbruket fyllt sin uppgift. Vi har i dag fått en arbetsmarknadssvenska som i sig är människofientlig, som ser människan endast som en produktionsfaktor. Dit har det ”starka samhället” fört oss. I det officiella språkbruket är man även noga med att beteckningen ”arbetare” och ”arbetsköpare” inte får förekomma. Nej, ”arbetstagare” och ”arbetsgivare” skall det skrivas och uttalas. Då finns det nämligen en givare och en tagare som får ta emot en gåva. Och ändå är det verkliga förhållandet motsatsen. Det är arbetstagaren — för att nu använda det officiella språkbruket — som är givaren. Det är ju han som producerar inte endast så att det räcker till hans arbetsmässiga lön utan även till den profit som företaget lägger beslag på, under det att arbetsgivaren är den som tager. Manipuleringen med språket har även här ett bestämt syfte. Beteckningen ”arbetare” — för dem som utför det samhällsnyttiga arbetet och därtill skapar de stora profiterna åt ägarna till kapitalet — utmönstras. ”Arbetsköpare” eller ”arbetskraftsköpare” — den som köper arbetarens arbetskraft efter fastställda priser och som borde vara den rätta beteckningen — får inte förekomma i det officiella språkbruket. Men språkbruket följer också konjunkturernas växlingar. För oss vanliga människor verkar det som om det i den administrativa apparaten fanns en särskild avdelning, som har till uppgift att hitta aktuella beteckningar för att suggerera folket och bäst tjäna det etablerade samhället. Det erkännandet skall jag gärna ge att fyndighet sannerligen inte saknas. Nya avdelningar, inte tidigare kända för svenska folket, har avslöjats på sistone — även om det gäller andra sammanhang. Möjligen finns det en hemlig avdelning även här. Tillåt mig, herr talman, endast anföra några exempel. På sin tid myntades beteckningen ”köpkraftsöverskott” — naturligtvis i ett bestämt syfte. Alla minns vi säkert — vi som var med på den tiden — hur de som använde detta uttryck sög på det som på en verkligt god karamell. Det var också en godsak man hade hittat. ”Köpkraftsöverskott.” Kammaren ler. Uttrycket känns igen. Det gällde just då att få framför allt arbetarna att acceptera en ny indirekt skatt samt att hålla igen på lönekraven. Arbetarna hade ”köpkraftsöverskott” propagerade man, och detta ”köpkraftsöverskott” bidrog till en inflation, som skulle komma att drabba löntagarna främst. Här måste alltså handlas snabbt och effektivt. ”Köpkraftsöverskottet” måste kanaliseras på något sätt, och man visste sannerligen besked. En ny indirekt skatt skulle nämligen införas. Så gjordes också. Propagandan om ”köpkraftsöverskottet” gick den gången hem, och den nya skattepålagan godtogs utan något egentligt knot. Ja, det gick så bra att den indirekta skatten har kunnat höjas gång på gång. Nu är det inte längre gångbart med ”köpkraftsöverskott”. Nu är det fråga om ”köpkraftsunderskott”, även om man inte använder det uttrycket. Troligt är dock att man söker hitta ett nytt uttryck som är gångbart och kan tjäna ett bestämt syfte. Jag skulle, herr talman, vilja anföra ytterligare ett exempel, som visar hur språkbruket då det gäller att suggerera och manipulera följer konjunkturerna för att insatt i sitt sammanhang bäst tjäna det etablerade samhället. Det fanns en tid i detta land då den som blev arbetslös och utan arbete enligt det officiella språkbruket betecknades som ”Tfriställd”. Den tidigare i det allmänna språkbruket använda beteckningen ”arbetslös” hade utmönstrats. Det var under den tid då det sades att vi här i landet hade full sysselsättning — ja, överfull sysselsättning — att arbetsmarknaden var överhettad osv. Det var kanske vågat av myndigheterna att officiellt betrakta de hundratusentals norrlänningar som på grund av ”arbetsbrist” tvingades att flytta söderut som ”friställda”. Men just den beteckningen blev ändå den officiella. ”Arbetslös” var för utmanande. ”Friställd” hade en annan klangbotten. Men så inträffade det sorgliga att de dåliga tiderna kom igen trots allt tal om motsatsen. En omfattande arbetslöshet blev på nytt ett faktum även i det ”starka samhället” Sverige. Myndigheterna ansåg sig nu helt enkelt tvingade — även om det var med sorg i hjärtat, skulle jag förmoda — att återvända till den tidigare beteckningen ”arbetslös”. Att i dag beteckna hundratusentals människor som saknar arbete såsom ”friställda” skulle endast utmana löjet. Även detta senare exempel visar hur det officiella språkbruket följer konjunkturens växlingar för att bäst tjäna det etablerade samhället och dess byråkrati. Herr talman! Det är frestande att i detta sammanhang något beröra massmedias uppträdande, ty även tidningar, tidskrifter och Sveriges Radio kan vara på alerten för att med ett eget eller lånat språkbruk suggerera människornas tankebanor i ett bestämt syfte. Låt mig anföra ett exempel, och då tänker jag inte närmast på svenska massmedias insatser på Hitlerfascismens sida viss tid under andra världskriget, då man i stor utsträckning använde Hitlers och Goebbels terminologi. Närmare i tiden ligger USA-imperialismens krig i Vietnam. Vid båda dessa tillfällen gällde det dock att få fram en omfattande antikommunistisk folkstämning. Svenska massmedia bedrev under Vietnamkrigets första år en språklig krigföring till förmån för USA och Saigonjuntan som var svårare att komma åt än lögner och förtiganden. Det var en indoktrinering som slog alla tidigare rekord. Man vägrade helt enkelt att kalla saker och ting, som hade med detta krig att göra, vid sitt rätta namn. Det vietnamesiska folket, som kämpade för sin nationella frihet mot USA-imperialismen betecknades i de svenska tidningarna med det amerikanska skällsordet ”Vietcong”. USA-trupperna och Saigonjuntan kallades däremot ”de allierade”. På USA-maner kallades Kina för ”Kommunistkina” och Nordvietnam för ”Ho Chi Minhs kommunistregim” — allt tydligen i det betämda syftet att få fram en antikommunistisk stämning i vårt land till förmån för USA:s krig i Vietnam. Det hade ju tidigare under år som gått varit relativt lätt att piska fram sådana stämningar. Att erkänna att det var USA:s angreppskrig och aggression i Vietnam vägrade man i dessa massmedia. I stället talade man så vackert om USA:s ”engagemang” i Vietnam. Att Saigonjuntan inget annat var än quislingar förtegs under den tiden i svenska massmedia. Språkbruket som då användes spelade en väsentlig roll för att söka forma folkopinionen i vårt land. Men trots massmedias ställningstagande tog folkopinionen en annan ställning för det vietnamesiska folket och FNL, mycket tack vare den aktiva kamp som det bästa av den svenska ungdomen utvecklade och som samlades i De förenade FNL-grupperna. En rad ytterligare exempel skulle kunna anföras, även med anknytning till andra företeelser i samhället, men vad jag nämnt kan vara nog så här sent. Vad jag genom motionen velat peka på är att språkbruket kan användas och bevisligen har använts som ett maktmedel i händerna på de maktägande mot folket och i ett bestämt syfte. Jag är helt och fullt medveten om att språkoch ordreformer inte kan förändra det etablerade samhällets struktur på ett avgörande sätt. Som det framhålles i motionen är grundläggande förändringar i samhället givetvis i första hand en fråga om förändringar i sociala förhållanden, i klassoch maktförhållanden — förändringar i fråga om ägandet till produktionsmedlen. Då den ekonomiska grundvalen förändras, sker också förändringar i den ideologiska överbyggnaden, och hit hör språkbruket. Det skulle dock under rådande ekonomiska maktförhållanden gå att ordna en översyn av språkbruket, varför motionen utmynnar i ett yrkande att en arbetsgrupp, förslagsvis tillsatt inom utbildningsdepartementet, finge uppdraget att se över denna fråga och sammanfatta sina överväganden. Detta är dock inte utskottsmajoriteten överens med mig om. Denna majoritet anser visserligen att det officiella språket i lagar och författningar skall utformas så att det blir lättare att förstå för allmänheten och att detta är en väsentlig fråga, och utskottet hänvisar till statsrådsberedningen, som utfärdat anvisningar för hur språket skall behandlas. Vad utskottsmajoriteten syftar på är statsrådsberedningens ”Lilla röda” eller som den också kallas ”Röda boken”, som ger anvisningar för propositionsskrivning. Det rekommenderas i denna ”Röda bok” att man i propositioner och betänkanden skall använda normal sakprosa och ett vårdat talspråk, att det exempelvis skall skrivas ”göra” i stället för ”verkställa” eller ”vidta”, att det skall skrivas ”yrka” eller ”begära” i stället för ”äska”. Följande bör enligt denna ”Röda bok” inte skrivas: ”Tjänsteman är, om han känner sig sjuk, skyldig att anmäla detta till sin närmaste förman.” I stället skall följande språkbruk användas: ”Om tjänsteman känner sig sjuk, skall han anmäla det till sin närmaste förman.” Boken är på 69 sidor och fylld med dylika anvisningar. Den är granskad och godkänd av Nämnden för svensk språkvård. Det var dock inte kanslisvenskan i egentlig mening som inspirerade till min motion. Kanslisvenskan är ett kapitel för sig. Den som närmare vill studera den rekommenderas att läsa den för en tid sedan utkomna boken av Bo Holmberg, Öppet brev till betänkare och SOUensktalande. Läsaren av den boken garanteras några roliga halvtimmar. Utskottsmajoriteten befinner sig dock mera i linje med den fråga motionen behandlar då man knyter an till vad Nämnden för svensk språkvård anför i sitt remissyttrande till motionen. I och för sig är det riktigt, som Nämnden för svensk språkvård synes anse, att faktiskt föreliggande sociala förhållanden och de värderingar som är knutna till dessa så att säga smittar av sig på de ord man använder för att beteckna dessa förhållanden. Man måste dock ha klart för sig att det är fråga om en påverkan i båda riktningarna. De beteckningar som ges olika företeelser i samhället har inte sällan i sig själva ett värdeinnehåll, som färgar människornas uppfattning om företeelserna i fråga. Detta faktum kan medvetet utnyttjas, och så har också skett. I motionen såväl som i detta mitt anförande har givits exempel härpå. Flera skulle kunna anföras. Det är det medvetna utnyttjandet av språket — som ett psykologiskt maktmedel för att få människorna att acceptera sitt underläge i förhållande till det etablerade samhället och dess makthavande företrädare — som motionen aktualiserar. Det är detta faktum som varken Nämnden för svensk språkvård eller utskottsmajoriteten behandlar. Yrkandet i motionen ger i och för sig inte mig själv och sannolikt inte heller några andra särdeles stora förväntningar. Men jag anser att det hela är värt att närmare pröva. Jag anser att det bästa sättet för en sådan prövning är att en arbetsgrupp underkastar de aktualiserade problemställningarna en närmare granskning. Och det blir säkerligen inget onyttigt arbete. Floran av kommittéer och arbetsgrupper avhandlar inte sällan frågor av långt mindre betydelse. Slutprodukten kan åtminstone tjäna som impuls till närmare eftertanke inom statliga kommittéer och institutioner. Den kan då få en positiv inverkan. Herr talman! Jag yrkar bifall äll den reservation som är fogad vid kulturutskottets betänkande nr 37.

Herr talman! Efter detta långa anförande med synpunkter från herr Lorentzon är det möjligt att det skulle vara anledning att ingående diskutera alla de spörsmål som han har tagit upp. Men, herr Lorentzon, utskottet har ändå en skrivning som jag tycker i långa stycken borde kunna tillfredsställa motionären. Utskottet har ju i sitt betänkande sagt att frågan om hur det officiella språket i lagar och författningar skall utformas är väsentlig. Det officiella språkbruket har ju också under de senaste decennierna jämkats i takt med att synen på skilda förhållanden i samhället har förändrats. En språklig beteckning för en samhällsåtgärd kan efter en tid få något negativt över sig. De som berörs av den kan kräva ett annat ord för samhällsåtgärder. När då ett annat ord föreslås för en beteckning för samhällsåtgärden, så söker man efter ett mera positivt ord, ett mera neutralt ord kanske man också kan säga. Detta kan vara bra, men den beteckning man har på olika samhällsåtgärder präglas av de värderingar som är knutna till föreliggande sociala förhållanden. Man ändrar inte verkligheten för att det blir en annan beteckning. Ord kan uppfattas som om de hade olika innebörd. I en del fall kan de anses vara negativa, i andra positiva. Men jag har svårt att tänka mig att det skulle vara något negativt när vi talar om sjukvård och åldringsvård. För mig är det i stället något positivt. Det behöver väl inte uppfattas som om den som får sjukvård lever på nåd. Sjukvården är väl i stället ett uttryck för humanitet och solidaritet som vi visar mot varandra. Om vi ändrar beteckningen för en samhällsåtgärd, måste man ha en annan beteckning och terminologi i stället. Detta har skett i olika fall. Utskottet anser att just beteckningen för en samhällsåtgärd är en viktig sak, framför allt för dem som berörs av åtgärden. Detta bör vid översyn av olika reformer noga beaktas. Men utskottet har inte ansett att man genom tillsättande av en arbetsgrupp har möjlighet att få fram ett språkbruk som är neutralt och som kan stå över varje ideologisk diskussion. Eftersom vi inte kunnat övertygas därom, har vi heller inte funnit anledning att begära tillsättande av en sådan arbetsgrupp. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottets talesman upprepar här vad som står i utskottets betänkande. Han säger att nya ord ”präglas av faktiskt föreliggande sociala förhållanden och av de värderingar som är knutna till dessa”. Det är vad jag också nämnde här i mitt inledningsanförande. Vad som emellertid är väsentligt och som jag också nämnde tidigare är att utskottet inte nämner ett ord om de ord som psykologiskt påverkar människorna och som jag angivit exempel på här. Jag vill då ställa frågan: Har någon arbetare i detta land begärt att få beteckningen friställd? Varför användes orden arbetsgivare och arbetare och inte de adekvata orden arbetare och arbetskraftköpare — eller arbetsköpare. Jag nämnde dessa endast som exempel. Sedan skulle jag kunna ta en hel rad exempel på hur ordens valör förändras. Kokerskan har blivit hushållsassistent men har inte kommit högre på rangskalan för det. Massaarbetaren är processtekniker. Städerskan är ju rätt intressant. Hon hade på sin tid titeln skurgumma eller skurkäring. Det var ett nedsättande ord för vederbörande, men hon var lågavlönad, var lägst på trappstegen. Så skulle hon höjas — dock inte lönemässigt — och så fick hon beteckningen städerska. Nu är den ändrad till lokalvårdare, men fortfarande befinner sig före detta skurgumman, städerskan, på samma trappsteg, längst ner, Varför ändrades titeln på städerskorna? Var det för att det dök upp en författarinna bland städerskorna som skrev en mycket uppskattad bok ”Rapport från en skurhink”? Blev man möjligen orolig för en opinion bland städerskorna och trodde att man skulle psykologiskt påverka dem genom att ge dem en bättre titel? Men denna nya beteckning på städerskorna — lokalvårdare — höjde dem ju inte på det samhälleliga trappsteget. De tillhör fortfarande de lägst avlönade i landet. Det är denna psykologiska påverkan, indoktrinering och manipulering med ord som det här är fråga om och som jag har pekat på i min motion. Den kände socialarbetaren Gustav Jonsson, känd från barnbyn Skå, tar i sin bok ”Det sociala arvet” upp frågan om språkets betydelse, dess samband med upplevelsen, dess funktion som maktfaktor, att språket också är en fråga om makt. Detta berör icke utskottet i sitt betänkande.
Herr talman! Nu tycker jag herr Lorentzon gjorde bort det som ändå ligger i motionen, nämligen att man ibland i beteckningar och begrepp har fördomar som skymtar fram, och att detta kanske i onödan försvårar för människor. Detta ligger väl i motionen, och det kan jag instämma i att man bör vara på sin vakt emot. Men nu övergick herr Lorentzon till att säga att det inte spelar någon roll om vi hyfsar språket för det är samma elände kvar ändå. Det kan man ju säga, men då har man ju inte givit stöd åt denna motion. Det ligger mycket i vad herr Lorentzon påpekat, att det ibland dröjer kvar en biton i ett begrepp som man inte accepterar i dag. Herr Lorentzon hade en del exempel, och han menade att man skäller varandra för allt möjligt. Men om kommunisterna kallar Palme och Geijer för lakejer eller kallar oss socialdemokrater för socialfascister tror jag inte någon aldrig så fin ordbok med Lorentzon-Wellander som författare skulle kunna rå på det sättet att använda uttryck felaktigt. Men det finns någonting som man kan observera, där vi får vara litet kritiska. Jag tänker på de handikappade som också har nämnts här. När ordet handikapp slog igenom ersatte det ord som vanför, dövstum, blind, halt och lytt. Då fann man ett ord som hette handikappad, som var utländska och därför inte för oss var så genant att använda. Men jag minns att för mer än tio år sedan på ett nordiskt arbetarmöte i Oslo gick jag upp och sade att ordet handikappad är bemängt med fördomar som vi kommer att vilja kasta av oss så småningom. I mitt förbund, för diabetiker, har vi vägrat gå in under begreppet handikappad. Vi tycker att i det ordet ligger liksom en förhandsdom, som vi inte velat vara med om. Men det är ganska svårt att få en ersättning för ett ord som handikappad. Det ser vi när vi vill ha samhällets stöd åt denna grupp. Då måste man ha någon beteckning. Så har vi fått kommunala handikappråd och handikappråd i landstinget. Vi reagerar mot benämningarna, men vi måste ju använda oss av samhällets sätt att stödja gruppen, och så går vi in i dessa handikappråd mot vår vilja. Jag vill med detta bara säga att man bör vara på sin vakt. Det fanns en gång oäkta barn, och vi talade en lång tid om brustna hem. Det ligger en Nr 129 väldigt otäck biklang i detta, som vi på alla sätt skall försöka komma Torsdagen den ifrån så att vi inte ger en föreställning om något sorgligt eller ruskigt Som 8 november 1973 dömer ut folk och sätter in dem i en kategori. Det är självklart att ett. —— gr ji i . d 4 Språkbruket oäkta barn är precis samma sak som ett utomäktenskapligt barn, eller hur vi nu vill beteckna det. Men varför i all sin dar skulle vi ha kvar det uttrycket, vi har mönstrat ut det. Det gör vi för att vi tycker att det ligger något elakartat i sådana begrepp. Där har herr Lorentzon rätt. Men jag vet också att det är väldigt svårt att generellt säga att ett visst uttryck har en speciell klang. Vi får vara vaksamma när vi skriver nya lagar och det har vi varit på flera punkter i fall som passerat riksdagen under min tid. Vi har bytt ut ord, särskilt när det gäller vården. En gång talade man om skyddsvård i stället för att skapa en strafflag. Det var inte moget då, men på många sådana områden kan vi börja att skaffa nya uttryck. Det är en human tanke och där bör vi vakta på oss själva. Men glåpord tror jag inte att herr Lorentzon kan avskaffa.
Herr talman! Fru Nancy Eriksson missuppfattade mig tydligen. Vad jag ville peka på med mitt senare inlägg var att en ordreform även beträffande titlar och beteckningar, jag tog städerskorna som exempel, inte ändrar deras sociala status. Men ändå begär jag i motionen att vi skall få fram andra och mer adekvata beteckningar än vi har. Det är därför jag önskar få en arbetsgrupp. Så enkelt ligger den saken till. Sedan tog fru Eriksson upp frågan om handikappade. Jag skulle gärna vilja fortsätta där. Handikappade kan vi vara alla. Det beror på i vilket förhållande vi står till problemet i fråga. En människa kan vara språkligt handikappad när hon inte behärskar ett främmande språk, för att ta ett exempel. Men när det gäller handikappet i det officiella språket är det näringslivet som bestämmer vem som är handikappad. Det är det som är det fruktansvärda i sammanhanget. Då en människa blir utslagen är hon handikappad. Låt oss ta ett jämförelseexempel — oss riksdagsmän. En riksdagsman kan inte betraktas som handikappad i fråga om sitt arbete förrän han eller hon förlorat förmågan att trycka på voteringsknappen. Det är inte nödvändigt för en riksdagsledamot att motionera, interpellera eller ställa enkla frågor; avlöningen kommer ju ändå. Man behöver bara vara med på uppropet vid riksdagens första sammanträde. På det sättet har en riksdagsman det betydligt lättvindigare än de hundratusentals människor ute i livet som av en eller annan anledning av företagen betraktas som handikappade. Nu anses ju människor ute i produktionen vid 45 års ålder vara svårplacerade och blir således handikappade. Industrin behöver nämligen inte arbetskraft som inte är i topptrim. Ju mer omfattande strukturrationaliseringen blir, ju mer mekaniseringen fortskrider inom näringslivet, desto större blir de handikappades skara. Storkapitalet har full frihet att förklara vem som helst för handikappad. Den som inte är fullt profitabel — det har återgetts i våra tidningar — dvs. den som inte är hundraprocentigt produktiv finns det ingen användning för. En gång i tiden talades det om ärans och hjältarnas språk, men det var 161 inte folkets språk den gången. Språket tjänade den tidens överhet, landets monarker och adelsmän. Det svenska språket som det används officiellt i dag tjänar egentligen överheten och administrationen.
Herr talman! Det här var ju en ny indelning i handikappade och andra. Alla kan tydligen kallas handikappade utom en svårt polioskadad riksdagsman. På ett sätt är det ju skönt att herr Lorentzon i alla fall har kommit ifrån att beteckna skadade riksdagsmän som handikappade. Jag skulle vilja att vi tog bort ordet handikappad, att vi gjorde villkoren så lika som möjligt för alla men inte behöll den beteckningen. Herr Lorentzon har varit hygglig nog att avskaffa den för riksdagsmännen, och jag hoppas att han är med på att över hela fältet försöka att inte trycka på folk beteckningen handikappad, när de har någon defekt som är så stor att herr Lorentzon ser den.
Herr talman! Det här var mycket angenämt, fru Nancy Eriksson. Vi är helt överens om att ordet handikappad skall försvinna. Vad jag har velat förklara — och det föll tydligen inte i så god jord — är att här i riksdagen, där det så ofta talas om människor som är handikappade, bör vi sätta denna beteckning i dess rätta sammanhang. Det finns en författare som heter P. C. Jersild. Han har gett ut en ny bok, Djurdoktorn. Där angriper han det teknokratiska och byråkratiska språket verkligt hårt. Ingen svensk författare har angripit detta teknokratiska och byråkratiska språk som samhällsmakt hårdare än han. Jag skall av tidsskäl inte göra några citat ur boken. Den som är intresserad kan ju läsa boken; den finns här på riksdagsbiblioteket. Vid anmälan i Dagens Nyheter den 14 september i år fick recensionen över fyra spalter rubriken Språket som förtryckare. Denne författare går alltså betydligt hårdare fram än jag har gjort i det här sammanhanget. Det kommer ett ärende på riksdagens bord bara en liten stund efter detta. Det behandlar ett yrkande om att beteckningen sjömansvård skall försvinna. Sjömännen, som är en medveten och kampduglig yrkesgrupp, har länge kraftigt reagerat mot begreppet sjömansvård, mot att betraktas som vårdfall. Det gäller ju framför allt besättningen ombord på fartyget, inte befälet i egentlig mening. Sjöfolket anser att det helt enkelt är nedsättande för kåren när man talar om sjömansvård. Det är mycket troligt att de konservativa människor som en gång i tiden myntade uttrycket sjömansvård gjorde det i all välmening och inte menade att det skulle vara personligt nedsättande — det gällde ju också andlig vård — men sjöfolket var förstås utsatt för starka frestelser i hamnarna. För fartygens ägare, redarna, finns emellertid ingen motsvarande vård. Vården blir faktiskt klasstämplad i ett fall som detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Först skall jag be att få yrka bifall till motion nr 1254. Vi har nyss haft en semantisk diskussion på hög nivå. Jag vill nu ta upp ordet ”Svenska sjömansvårdsstyrelsen” till diskussion. Där finns ordet ”vård” med. 1970 års kyrkomöte beslöt att hos regeringen begära att få ta bort det ordet. Bakom sig hade kyrkomötet bl.a. Svenska sjöfolksförbundet, som inte tycker om att detta ord används. De säger: Vi är svenska medborgare och varför skall vi vårdas alldeles speciellt? Kyrkomötet och Sjöfolksförbundet var överens om att namnet borde ändras till Styrelsen för svenska sjömanskyrkan. Jag ber, herr talman, att än en gång få yrka bifall till motionen.

Herr talman! I den motion från socialdemokratiskt håll som behandlas i betänkandet nr 38 från kulturutskottet har det begärts en namnändring för nuvarande Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse. An ledningen är att namnet kritiserats från direkt berörda parter. Den största fackliga organisationen bland sjöfolket har framhållit att man inte är kritisk mot sjömanskyrkans verksamhet men mot själva beteckningen sjömansvård. Detta är förståeligt. Det finns inga andra yrkesgrupper som är föremål för en kyrklig organisations verksamhet där verksamheten benämns vård. Sjöfolket uppfattar detta som en för dem diskriminerande benämning. I detta har också kyrkomötet instämt. 1970 biföll kyrkomötet en motion med krav som innebar att man hos regeringen begärde sådan ändring i stadgarna för Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse att dess namn ändras till Styrelsen för svenska sjömanskyrkan. Det blev ingen ändring, och Sjöfolksförbundet, som organiserar ca 18 000, reagerade starkt häremot. Så gjorde också Maskinbefälsförbundet och Fartygsbefälsföreningen. Sjöfolket vill icke som yrkesgrupp vara föremål för verksamhet från en organisation som med sitt namn kan antyda att den är någon sorts vårdinrättning. Utskottet har visserligen också funnit det välmotiverat att namnet ändras, men utskottet hänvisar till en utredning som sysslar med sjömanskyrkornas och utlandsförsamlingarnas verksamhet och vill låta det anstå med en namnändring till dess frågorna om all andlig vård bland svenskar i utlandet har utretts.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

Herr talman!

Vad vi däremot tagit hänsyn till är att Kungl. Maj:t så sent som i oktober 1972 lämnat kyrkomötets framställning om namnändring utan åtgärd.

Man bör alltså komma fram till en namnändring som täcker in hela den verksamhet som dessa institutioner sysslar med. Det är från dessa utgångspunkter som vi skriver att utskottet i och för sig finner det väl motiverat att Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse får ett annat namn men att namnändringen bör få anstå med hänsyn till pågående arbete inom den av sjömansvårdsstyrelsen tillsatta utredningen och till vad stat—kyrka-beredningen anfört.

= Vi är sålunda i princip överens. Om vi följer Evert Svensson får vi i dag bort namnet sjömansvårdsstyrelsen, men de övriga frågorna står kvar olösta, och vi får alltså komma tillbaka till dem. Låt oss därför följa utskottet.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
Herr talman! Man känner givetvis en stor trygghet när hela utredningsapparaten sätts i gång för att utreda något som de närmast berörda är helt överens om. Och om utredningen i sinom tid kommer fram till att en ändring bör göras, så är väl det namn vi här diskuterar inte svårt att ändra igen, men när nu alla i Sjöfolksförbundet upplever namnet som litet kränkande tycker jag att vi bör lyssna på dem.
Herr talman! Självfallet har vi lyssnat på de människorna; det är ju därför vi har föreslagit som vi gjort. Hade vi haft en annan uppfattning, så hade också utskottets betänkande blivit annorlunda. Nu understryker vi ju att vi finner det motiverat med en namnändring, men att ändringen bör göras i samband med en större översyn.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

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat om jag är beredd lägga fram förslag till förbättringar av efterlevandeskyddet för barnfamiljer för att dels uppnå ökad jämställdhet, oberoende av om fadern eller modern avlider, dels uppnå en ordning där samhället visar sin uppskattning och värdering av det arbete som utförs i hemmet. Pensionsförsäkringskommittén redovisade år 1971 ett förslag om utbyggnad av efterlevandeskyddet för barnförsörjare. Förslagets utformning mötte vissa erinringar under remissbehandlingen. Under förra året lade familjepolitiska kommittén fram ett förslag med motsvarande syfte men med en annan utformning. Det senare förslaget avsåg förbättringar för de grupper av enförälderfamiljer som har den lägsta förmånsnivån, nämligen de fall då inte barnpension från ATP eller änkepension utgår. Förslaget tog vidare sikte på att nå större enhetlighet i samhällets insatser för olika grupper av enförälderfamiljer. På grundval av familjepolitiska kommitténs betänkande lade regeringen till årets riksdag fram en proposition som innefattade förslag i bl.a. dessa frågor. Riksdagen har i enlighet därmed beslutat höja barnpensionen från folkpensioneringen fr.o.m. den 1 januari 1974 till 40 procent av basbeloppet i de fall då barnpension från ATP eller änkepension från folkpensioneringen inte utgår. Samtidigt höjs åldersgränsen för barnpension från folkpensioneringen från 16 år till 18 år. Viktiga förbättringar av det ekonomiska grundskyddet inom den allmänna pensioneringen för de grupper som herr Gustavsson avser kommer således att träda i kraft vid kommande årsskifte. De andra pensionsfrågor som tas upp i interpellationen är av den karaktären att de måste bedömas och avvägas tillsammans med en rad andra angelägna frågor om förbättringar i pensionssystemet som för närvarande är under behandling i pensionsålderskommittén.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Jag är medveten om att den fråga jag aktualiserat är ett svårlöst problem. Jag har under det senaste året kommit i nära kontakt med män som har ställts i den situationen att bli ensamma med en stor barnaskara. Den som helt plötsligt råkar i den här situationen får dels ekonomiska svårigheter, dels svårigheter med att ordna barntillsynen. I samtliga de fall jag kommit i kontakt med har det varit så att modern helt har ägnat sig åt arbete i hemmet och åt barnens vård medan fadern har varit förvärvsarbetande. Jag vet att det från den 1 januari inträder väsentliga förbättringar. Jag tillhörde en gång pensionsförsäkringskommittén och känner till hur svårt det kan vara att göra sådana avvägningar att man når största möjliga rättvisa. Vi diskuterade då frågan om försörjarförsäkring eller pension. Jag tror att det — utöver de förbättringar som nu inträder — vore värdefullt om man kunde vidareutveckla de tankegångar som fanns inom pensionsförsäkringskommittén och som redovisades i dess betänkande. Samhällets stöd blir alltjämt betydligt sämre när det är mannen som ställs ensam, då endast han har varit förvärvsarbetande medan modern har haft vårdnaden om barnen och arbetat i hemmet. Den ekonomiska situationen blir alltså sämre när mannen ställs ensam. Detta gäller pensionssidan. En annan sak som naturligtvis inte direkt hör samman med pensionssystemet är grupplivförsäkringen, som också kommer in i bilden. Jag tror att man även borde ta upp den frågan och försöka lösa den på något sätt så att just de familjer där modern är hemarbetande kunde få en försäkring som träder i kraft vid sådana situationer som jag här berört. Jag har också aktualiserat just hemmakvinnans roll, och jag har frågat — det fick jag inget direkt svar på — om socialministern är beredd att medverka till en sådan ordning att samhället visar en annan uppskattning och värdering av det arbete som utförs i hemmet. Det är just vid här berörda tillfällen som bristerna i samhällets stöd klart framstår. Jag kan ta det exempel jag nyss nämnde, där det fanns fem minderåriga barn och modern helt hade ägnat sig åt skötseln av dem. Samhället värderar inte detta arbete — det ger ingen pensionspoäng och det blir inte grundläggande för sjukförsäkring. Vi har under många år hävdat att införandet av ett vårdnadsbidrag skulle vara värdefullt. Då skulle man ge kompensation till den förälder som i stället för förvärvsarbete ägnar sig åt vårdnaden av barnen. Då skulle också samhället visa sin uppskattning. Vi vet att för närvarande utgår ett välmotiverat stöd till vårdnaden av de barn som har institutionell tillsyn, medan det inte utgår något sådant stöd till vårdnaden av barn i hemmet. Införandet av ett vårdnadsbidrag skulle avhjälpa några av de orättvisor som nu finns. Om man kunde göra bidraget pensionsgrundande skulle också efterlevandeskyddet kunna förbättras. Nu hänvisar statsrådet i interpellationssvaret till den sittande pensionsålderskommittén. Jag har gått igenom direktiven, och jag kan inte se att det finns någonting i dem som tyder på att kommittén kommer att ägna sig åt den frågeställning jag har tagit upp här. Jag vill ställa frågan till socialministern om det ändå inte skulle finnas en möjlighet att diskutera igenom de här frågorna, som jag tycker är mycket angelägna. Jag är medveten om att det kanske inte är så många som kommer i den situation som de pappor som jag nyss nämnde, men de som drabbas gör det så oerhört hårt. Därför är det, menar jag, angeläget att vi försöker diskutera fram lösningar som även kan skapa den bästa tryggheten i de här fallen.

Herr talman! Det centrala mera konkreta förslaget i pensionsförsäkringskommitténs slutbetänkande gällde ett särskilt tillägg till barnpensionen. Det tog sikte på att utjämna skillnaderna i efterlevnadsförmånerna beroende på om det är fadern eller modern som går bort. Detta förslag överarbetades av familjepolitiska kommittén, och som jag har nämnt tidigare har årets riksdag beslutat om ändrade regler för barnpensionerna fr.o.m. den 1 januari nästa år. Jag vill också erinra om att en annan fråga som berörts av pensionsförsäkringskommittén gällde åtgärder för den som av åldersskäl, hälsotillstånd eller arbetsmarknadsmässiga förhållanden har svårt att klara sin försörjning genom arbete. På det området har det, som herr Gustavsson i Alvesta säkerligen väl känner till, skett betydande förbättringar under de senaste åren genom de ändringar som genomförts när det gäller möjligheterna att få förtidspension — en väsentlig reform. Herr Gustavsson tar nu också upp vårdnadsbidragsfrågan. Jag vill i den frågan här endast hänvisa till att riksdagen flera gånger har sagt sin mening. Jag vill också erinra om att årets riksdag på grundval av ett — låt mig gärna säga det — väl genomtänkt förslag har beslutat om en föräldraförsäkring som fr.o.m. den 1 januari nästa år kommer att ge barnfamiljerna väsentligt ökad ekonomisk trygghet i samband med barnens födelse och vid vård av sjukt eller handikappat barn. Pensionsförsäkringskommittén hade även i uppdrag att utreda frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor bl.a. beträffande efterlevnadsskyddet inom socialförsäkringssystemet. I sitt slutbetänkande föreslog kommittén vissa omedelbara åtgärder, där det centrala förslaget gällde införandet av ett särskilt barnpensionstillägg för att utjämna skillnader i efterlevnadsförmånerna beroende på, som jag sagt, om det är fadern eller modern som avlider. Någon änklingspension — det vet herr Gustavsson — föreslogs inte av kommittén. I sitt betänkande diskuterade kommittén däremot mera långsiktigt frågan om en tänkbar ny form av försörjningspension som skulle utgå oberoende av om det är mannen eller kvinnan som avlider. Kommittén underströk emellertid att änkepensioneringen i sin nuvarande form fyller ett stort socialt behov och att ett genomförande av den skisserade efterlevnadspensionen därför måste skjutas på framtiden. Jag antar att herr Gustavsson nu väl inte har någon annan mening. Han ställde sig bakom detta betänkande. Herr Gustavsson hade ingen särmening i fråga om betänkandet som var enhälligt. I dag har herr Gustavsson tagit upp vissa pensionsfrågor med speciell inriktning. Andra företrädare för det parti som herr Gustavsson representerar framhåller angelägenheten av andra omfattande förändringar inom pensionssystemet, som nu är under behandling i pensionsålderskommittén. Här liksom på andra områden måste det ske en prioritering. Det finns, herr talman, anledning att fråga herr Gustavsson om han vill sätta de av honom berörda frågorna före de i pensionsålderskommittén behandlade viktiga frågorna om förstärkning av standardgarantin för dagens folkpensionärer, bättre pensionsförmåner för unga invalider och en lagstadgad sänkning av pensionsåldern. Prioriteringar när det gäller omfattande och kostnadskrävande reformfrågor kommer man inte undan.

Herr talman! Om vi begränsar debatten till det område som jag aktualiserar i min interpellation, är det gruppen ensamstående med en stor barnskara som det nu gäller. Jag har klart deklarerat att jag som ledamot i pensionsförsäkringskommittén stod bakom det betänkande där vi, som jag nämnde tidigare, utvecklade tanken på en icke livsvarig försörjarpension, Jag sade förut att jag tror att denna tanke skulle kunna vidareutvecklas. Den grupp som det gäller är nämligen inte så stor, men de som det är fråga om drabbas hårt. Socialministern försöker att föra ut denna diskussion till helt andra områden. Jag finner inte någon anledning att ta upp den diskusssionen. Men när han ställer frågan, om jag vill prioritera förbättringar av efterlevandeskyddet för barnfamiljer framför det som pensionsålderskommittén arbetar med, vill jag klart säga att vi har slagits för dessa spörsmål under många år. Om inte socialministern och hans riksdagskolleger under hela 1960-talet hade kämpat emot, hade vi haft frågan om en sänkt pensionsålder löst för länge sedan. Vad jag i min interpellation aktualiserat är inte en så stor kostnadsfråga, och vad jag undrade var om inte socialministern ytterligare vill undersöka dessa spörsmål och försöka att ge ett bättre stöd till den grupp det här gäller.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta kan självfallet avgränsa en sådan här frågaoch föra den i centrum för debatt och diskussion. Men jag måste se till helheten i detta sammanhang. Vad har vi att vänta inom en näraliggande framtid i fråga om omfattande reformer? Jag har redovisat de uppgifter som pensionsålderskommittén har sig förelagda, och de uppgifterna är stora och omfattande. Det vet herr Gustavsson. Låt mig här bara skjuta in att jag är väl medveten om att många problem kan föreligga i det nu berörda avseendet. Herr Gustavsson säger att frågan om försörjning och trygghet aktualiseras i de fall där den efterlevande har en stor barnskara. Men herr Gustavsson får inte glömma att den reform vad gäller barnpensionen som träder i kraft den 1 januari 1974 kommer att ha den största betydelsen just för dessa grupper. Vi får väl återkomma, herr Gustavsson, till pensionsåldersfrågan. Med anledning av herr Gustavssons påstående att vi socialdemokrater har kämpat emot vill jag säga, att det finns ibland skäl att inte gå i debatt när beskyllningarna får den karaktären. Vi har aktualiserat frågan i en stor utredning. Det var först häromdagen när jag satt i kammaren och lyssnade på herr Gustavssons partiledare som jag fick klart för mig att han i varje fall rent allmänt var beredd att ställa sig bakom finansieringen av reformen. Det blir en viktig fråga som vi får återkomma till, herr Gustavsson. Alla reformer har två sidor — de skall ju också finansieras. Genom de insatser som sker nästa år för en förbättring av barnpensionerna och införandet av en föräldraförsäkring tar vi ett icke oväsentligt steg framåt när det gäller tryggheten på det område som herr Gustavsson här har diskuterat.

Herr talman! Jag har stöd för mitt påstående att socialdemokraterna har kämpat mot. Vi har kämpat för sedan 1960, och varje år då vi har motionerat om sänkt pensionsålder har vår motion avslagits med en mängd olika motiveringar. Avgränsningsfrågan tog jag upp därför att jag tyckte att socialministerns inställning var så negativ till det problem jag tog upp. Man bör kunna pröva frågan för att se vilka kostnaderna skulle bli och inte bara avfärda den med att här gäller det prioriteringar. Jag är medveten om att alla reformer kostar pengar och att man måste prioritera. Det är just därför vi har drivit pensionsfrågan så hårt under 1960-talet.
Herr talman! Jag har redan sagt att jag denna sena eftermiddag inte skall ta upp någon debatt om pensionsåldern; den frågan får vi återkomma till. Men herr Gustavsson i Alvesta bör känna till att vi nu har aktualiserat inte bara den allmänna sänkningen av pensionsåldern utan dessutom standardgarantin för folkpensionärerna i dag och förbättrade pensionsvillkor för de unga invaliderna. På den uppdragslista som pensionsålderskommittén har sig förelagd står därutöver en rad viktiga och också kostnadskrävande reformer. Nog finns det anledning att vi avvaktar det förslaget — dess utformning, dess kostnader och dess finansiering, det sistnämnda icke minst viktigt — i stället för att jag nu i dag, som herr Gustavsson tydligen vill, skulle ge ett besked om när vi skall aktualisera nästa reform. Det är mycket ogjort här i landet, herr Gustavsson. Mycket har skett, inte minst genom de insatser det parti har gjort som jag representerar. Vi har mycket kvar, men vi får lov att ta tingen steg för steg. Det har präglat vårt fruktbara reformarbete, och det kommer säkerligen att göra det i fortsättningen, om vi skall föra politiken under ansvar.

Herr talman! Fru Marklund har frågat vad som görs från socialdepartementets sida för att finna metoder och former att komma till rätta med den läkarbrist som alltjämt förekommer i glesbygdsområdena. Mot bakgrunden av bl.a. de svårigheter som förelåg under 1960-talet att rekrytera läkare till den öppna sjukvården ute i läkardistrikten har den sjukvårdspolitiska målsättningen under senare år i hög grad inriktats på att på olika sätt prioritera en utbyggnad av den öppna sjukvården utanför sjukhusen. Detta har resulterat i att en betydande utbyggnad av denna sektor pågår. Jag kan här nämna att antalet i offentlig tjänst verksamma läkare inom den öppna sjukvården utanför sjukhusen ökat från drygt 800 år 1968 till inemot 1200 vid årsskiftet 1972—1973. Därtill kommer ett betydande antal läkare som fullgör allmäntjänstgöring i öppen vård utan att uppehålla distriktsläkartjänster. Vakanssiffrorna för landet i dess helhet kan med ledning av Landstingsförbundets vakansstatistik beräknas till ca 10 procent för år 1973. Vissa regionala skillnader föreligger dock. Sålunda redovisar en del Norrlandslän höga vakanssiffror. Som jag nämnt har de sjukvårdspolitiska åtgärderna under senare år inriktats på att stärka den öppna sjukvården utanför sjukhusen. Jag vill här först erinra om den reformerade läkarutbildningen, som bl.a. innebär att alla nya läkare numera skall fullgöra 21 månaders allmäntjänstgöring, varav sex månader i öppen vård. Vidare har nyligen genomförts viktiga ändringar i sjukvårdslagstiftningen, som främst syftar till att få till stånd en utbyggnad av den decentraliserade öppna sjukvården i samhällets regi. Avsikten är att skapa möjligheter till en bättre närhetsservice inom den öppna hälsooch sjukvården genom en förstärkning av allmänläkarvården och en decentralisering av den öppna specialistvården. Jag vill här även nämna det viktiga utredningsarbete som pågår inom socialstyrelsen för att få till stånd en mera adekvat struktur på sjukvårdsverksamheten. Ett syfte är därvid att finna lämpliga former för närhetsservice och kontinuitet inom hälsooch sjukvården, inte minst inom glesbygderna. Socialstyrelsen har nyligen på uppdrag av socialdepartementets sjukvårdsdelegation också lagt fram ett program för fördelning av läkarresurserna fram t.o.m. år 1977. Målet är att skapa balans mellan tillgång och efterfrågan på läkare samt att tillgodose de prioriterade områdena, bl.a. den decentraliserade öppna läkarvården. Programmet innebär att denna sektor av sjukvården i samhällets regi kommer att tillföras ett väsentligt större antal läkare än hittills. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att den öppna sjukvården prioriterats starkt inom de investeringsramar som regeringen varje år fastställer för sjukvården samt att socialstyrelsen tillämpat samma prioritering när det gäller tillstånd att inrätta nya läkartjänster. Detta har fått till följd att landstingen i hög grad inriktat sin planeringsverksamhet mot en utbyggnad av den öppna sjukvården med nya och bättre utrustade läkarstationer och vårdcentraler. De olika åtgärder som jag här redovisat har öppnat nya möjligheter för samhället att kanalisera de ökande läkarresurserna till de områden inom sjukvården och de delar av landet där behoven är störst. Ett viktigt syfte därmed är att kunna lösa de problem som har tagits upp i interpellationen.

Herr talman! Jag vill gärna börja med att tacka socialministern för det svar jag har fått på min interpellation. Svaret innehåller en grundlig redovisning av vad som gjorts och vad som planeras när det gäller satsningar på öppenvården. Utifrån den fråga jag ställt noterar jag naturligtvis speciellt att statsrådet anger ett av syftena med utredningsarbetet inom socialstyrelsen vara att finna lämpliga former för den närhetsservice och den kontinuitet som behövs inom hälsooch sjukvården också i glesbygderna. Det som jag med min interpellation velat fästa uppmärksamheten på är nämligen just det problemet att antalet vakanta distriktsläkartjänster fortfarande är högt i en del Norrlandslän. Eftersom situationen för landet som helhet nu är ganska tillfredsställande så måste det uppenbarligen göras något alldeles speciellt för att få också de mer avlägsna distriktsläkartjänsterna besatta. Vilka metoder och former man skall använda i det syftet är inte lätt att säga, och det var därför jag ville veta om departementet gör något för att hitta sådana metoder och former. Statsrådets svar här tyder på att man i det pågående utredningsarbetet uppmärksammar den här frågan. Det har ju oroat många människor att läkarsituationen ute i glesbygderna inte har visat någon märkbar tendens att förbättras, trots att antalet utexaminerade läkare har ökat under senare år. Den opinion som nu är aktuell kring frågan om Söderhamns lasarett rör visserligen en annan del av den här problematiken. Men den, liksom andra starka krav på fullgod läkarservice från människor som bor i glesare befolkade områden, visar att människorna slår vakt om den näraliggande sjukvården mitt i all stordrift på detta område. I öppenvårdens funktioner ingår ju att ha direkt kontakt med människor och att förbygga sjukdomar. Sådana syften förfelas om läkarstationerna är underbemannade eller som nu i många fall helt obemannade. Dessutom innebär en sådan situation stora olägenheter och risker för många människor. Naturligtvis kan människor som bor i glesbygd hänvisas till långa resor för att få den vård de behöver även om läkarstationen på platsen är bemannad. Vårdfall av mer speciell natur måste remitteras till lasarett med erforderliga resurser. Men oavsett detta fyller läkarstationen en mycket viktig uppgift och utgör en självklar del i den service som även avlägset boende människor har rätt att kräva. Statsrådet påpekar avslutningsvis i sitt svar att samhället nu har fått nya möjligheter att kanalisera de ökande läkarresurserna till de områden inom sjukvården och delar av landet där behoven är störst. Jag utgår från att dessa möjligheter också kommer att användas, så att det problem som jag har berört i min interpellation blir löst. Med detta uttalar jag än en gång ett tack för svaret.

Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt att något närmare redogöra för socialstyrelsens läkarfördelningsprogram för femårsperioden 1973—1977 som jag omnämnde i mitt svar. Läkarfördelningsprogrammet kommer att få utomordentligt stor betydelse för utvecklingen inom hälsooch sjukvården. Under den angivna tiden beräknas ett tillskott av 2900 färdigutbildade läkare komma till stånd, och dessa läkare skall fördelas på alla sektorer inom hälsooch sjukvården. Men det klart största tillskottet kommer att gå till allmänläkarvård och specialistvård vid hälsooch sjukvårdscentraler som under perioden får 725 nya läkartjänster utöver de läkartjänster som behövs för att fylla nu vakanta tjänster. Dessutom får hälsooch sjukvårdscentralerna under denna period ett tillskott på ca 500 läkare under vidareutbildning efter läkarexamen.

Avsikten är att skapa sådana samordningsoch samarbetsformer att människornas totala behov av vård och omsorger av olika slag skall kunna tillgodoses på ett så smidigt sätt som möjligt. I ett sådant samarbete kommer bl.a. läkare och distriktssköterskor att spela en viktig roll. Betydelsen av goda kommunikationer till sjukvårdsinrättningar av olika slag får inte heller i detta sammanhang underskattas. Den i kommunerna pågående planeringen av den lokala trafikförsörjningen har härvidlag utan tvivel stor betydelse. Herr talman! Av mitt interpellationssvar och av vad jag nu har sagt framgår det att vi målmedvetet — jag kan försäkra fru Marklund det — arbetar på att kunna erbjuda människorna, så långt det är praktiskt möjligt, god och lättillgänglig hälsooch sjukvård. Det gäller inte minst befolkningen i glesbygderna. Vi är väl medvetna om problemen.
Herr talman! Den redovisning av läkarfördelningsprogrammet som socialministern här gav i sitt kompletterande svar ger ytterligare anledning att hoppas på en lösning av de problem som jag berört i interpellationen. Det är problem som jag har tagit upp efter kontakt med väldigt många människor i de berörda områdena, och jag är alldeles säker på att de människorna med samma intresse som jag kommer att ta del av de lämnade uppgifterna.

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat mig om jag vill redogöra för regeringens vidtagna och planerade åtgärder i syfte att nedbringa arbetslösheten samt om jag är beredd att förorda att åtgärder av det slag som angivits i interpellationen ställs samman i ett beredskapsprogram i syfte att redan under vinterhalvåret bereda arbetslösa varaktig sysselsättning. Herr Lorentzon har frågat mig hur jag bedömer det nuvarande sysselsättningsläget, och om regeringen har någon utarbetad plan över omedelbara såväl som långsiktiga åtgärder för att komma till rätta med arbetslösheten. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Regeringen överlämnade den 16 oktober till riksdagen propositionen 165 år 1973 med förslag till vissa ekonomisk-politiska åtgärder. I propositionen redovisas regeringens syn på det aktuella sysselsättningsläget och förslag till åtgärder för att både motverka den aktuella arbetslösheten och skapa fler arbetstillfällen. Den aktiva sysselsättningspolitiken förstärks med inriktning framför allt på kvinnor och ungdomar samt på tjänstesektorn och byggsektorn. Arbetsförmedlingarna föreslås få ökade resurser. Under år 1974 skall en särskild kampanj i samråd med arbetsmarknadens parter genomföras för att söka påverka arbetssökandes och arbetsgivares önskemål i syfte att göra det möjligt att bereda de arbetssökande anställning på de lediga platserna. Arbetsmarknadsstyrelsen får möjlighet att tillfälligt anställa högst 200 handläggande tjänstemän. Arbetsmarknadsutbildning i form av kurser för anställda i vårdsektorn och vid barnstugor kommer att anordnas t.o.m. utgången av mars 1975. Samtidigt kommer de uppkomna vakanserna att fyllas genom anordnande av kommunala beredskapsarbeten med 75 procents statsbidrag. Det särskilda utbildningsstödet om 5 kronor per timme till företag, som utöver normal rekrytering anställer och utbildar ungdomar och kvinnor, skall enligt förslaget utsträckas till att gälla hela år 1974. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslås dessutom få ytterligare 700 miljoner kronor till allmänna och särskilda beredskapsarbeten under innevarande budgetår. Statens hantverksoch industrilånefond föreslås få ytterligare 20 miljoner kronor. Regeringen har därutöver i propositionen redovisat en rad förslag till åtgärder i syfte att främja medborgarnas sociala välfärd. Också dessa åtgärder får stor sysselsättningspolitisk betydelse i form av ökad efterfrågan på arbetskraft. Enbart inom den kommunala servicesektorn beräknas sålunda förslagen ge upphov till 10 000 nya arbetstillfällen. De framlagda förslagen syftar i första hand till att stärka sysselsättningen under den kommande vintern men utgör samtidigt, bl.a. genom inriktningen på utbyggnad av sysselsättningen inom den offentliga sektorn, ett led i strävandena att långsiktigt öka antalet arbetstillfällen.

Herr talman! Pliktskyldigast framför jag mitt tack till herr statsrådet och chefen för inrikesdepartementet för svaret på min interpellation, även om det enligt min mening inte innebär något svar på den fråga jag ställt. Frågan i interpellationen gällde framför allt om regeringen har någon plan utarbetad över inte endast omedelbara utan även långsiktiga åtgärder för att komma till rätta med arbetslösheten. Statsrådet hänvisar nu till propositionen 165, som avlämnades av regeringen den 16 oktober i år, men i den propositionen lämnas inget svar på frågan huruvida regeringen har någon plan för att på sikt lösa arbetslöshetsproblemen. Den saknar nämligen ett långsiktigt ekonomiskt program. Arbete åt alla förutsätter en planerad ekonomi. Det propositionen behandlar och föreslår är i stort sett vad vi sedan tidigare är vana vid — samma metoder, samma åtgärder. I denna proposition görs lika litet som i tidigare propositioner i samma ärende någon analys av arbetslöshetens orsaker. Dess rekommendationer blir därför som tidigare ett lappverk. Det måste vara en ”tröst för ett tigerhjärta” då regeringen i denna proposition förklarar att ”den svenska ekonomin fortsätter att stadigt förbättras”. Trots detta ligger arbetslösheten på en nivå långt över vad den varit under någon lågkonjunktur sedan 1950-talet. Trots en uppåtgående konjunktur har vi alltså denna svåra arbetslöshet, svårast givetvis för dem som drabbas av utslagningen och som vägras sysselsättning. Mycket talar för att lågkonjunkturen återigen är ett faktum om ett par år. Hur kommer det då att se ut? Det är en fråga som man måste ställa med hänsyn till att regeringens perspektiv enligt den föreliggande propositionen begränsar sig till det kommande halvåret och att perspektiv i övrigt saknas. Regeringens proposition — ur vilken statsrådet har hämtat sitt interpellationssvar — fyllde troligen sin väsentligaste uppgift därigenom att den tog luften ur de s.k. icke-socialistiska partierna, eftersom propositionens förslag i stort sett följer de borgerliga partiernas politiska linje. Därmed har man återigen anpassat sig till kapitalistiska konjunktursvängningar. Det går inte att få bort arbetslösheten under det ekonomiska system vi har i Sverige, eftersom kapitalet föder arbetslöshet och inte förmår skapa den tillväxt som erfordras för människornas sysselsättning. Det avgörande för kapitalet är lönsamheten. Vi i vänsterpartiet kommunisterna anser att kapitalets makt måste minskas, då det ju är kapitalet som är den direkta orsaken till den förhärskande arbetslösheten. Därför ställer jag i min interpellation också frågan, hur regeringen tänker skaffa sig de ”styrmedel” som erfordras för att driva ned arbetslösheten. Den frågan har inrikesministern inte berört i sitt svar här i dag. I tidigare motioner till riksdagen har vpk förklarat att arbete åt alla förutsätter en planerad ekonomi och att detta är en förutsättning för att omkring en halv miljon arbetstillfällen skall kunna nyskapas fram till 1980, vilket är nödvändigt för att i någon mån råda bot på arbetslösheten, då denna på sikt även kommer att förvärras. Åsikten att 400000 nya arbetstillfällen måste skapas har Bertil Olsson, tidigare chef för arbetsmarknadsstyrelsen, gjort sig till tolk för. Det socialdemokratiska partiets näringspolitiska grupp har framfört uppfattningen att 450 000 arbetstillfällen måste fram under 1970-talet. LO:s nye ordförande, Gunnar Nilsson, menar att 600 000-700 000 arbetstillfällen måste nyskapas. På ledande fackligt håll har man på senare tid visat ett påfallande intresse för att det skapas en långsiktig sysselsättningsplan. I ett av de senaste numren av tidningen Byggnadsarbetaren skriver Byggnadsarbetareförbundets ordförande, Knut Johansson. bl.a.: ”Vi vet att om vi vill ge människor i alla delar av landet möjlighet att förvärvsarbeta i lika hög utsträckning som stockholmarna, så behövs någonstans mellan 300 000 och 400 000 nya jobb.” Det gäller därför att utforma en långsiktig sysselsättningsplan, menar samme artikelförfattare. Knut Johanssons ambitionsgrad sträcker sig till stockholmarnas nivå. Men även i Stockholmsområdet råder arbetslöshet. Detta är dock ett uppslag i rätt riktning. Då inrikesministern i sitt svar hänvisar till regeringens syn på det aktuella sysselsättningsläget och förslagen till åtgärder för att motverka den aktuella arbetslösheten och skapa fler arbetstillfällen, är det egentligen dagsläget eller situationen ett halvår framåt i tiden han talar om. Man kan vara helt överens med inrikesministern om nödvändigheten av att syssla med de dagsaktuella problemen, men dessa får inte skymma sikten — i synnerhet som det förslag som ställs i propositionen i stor utsträckning blir stöd för kapitalets ansträngningar att ytterligare rationalisera och strukturförändra och vars slutliga resultat blir ytterligare utslagning av arbetskraft. Beräkningarna att det inom den kommunala servicesektorn skall kunna skapas 10 000 nya arbetstillfällen förändrar inte bilden nämnvärt. I en intervju i det senaste numret av tidningen Arbetsgivaren anför inrikesministern: ”Vi måste successivt förkorta arbetstiden och troligen också förlänga semestern och sänka pensionsåldern. Men dessutom måste vi räkna med en avsevärd tillväxt av den offentliga sektorn.” Detta är ju löftesrika tongångar. De är också helt i linje med vad vänsterpartiet kommunisterna i motioner gång på gång har föreslagit riksdagen, men SAP har varit med om att avslå dessa motioner. Dessa reformer skulle dock inte räcka till för att få bukt med arbetslösheten, hur bra det än vore. Härtill fordras kraftigare tag, därför att vi har fått bevittna hur industrisysselsättningen sjunker trots en allt högre industriproduktivitet. Denna industrisysselsättning kan sjunka ännu snabbare än vad som hittills varit fallet, och allt talar för detta, i synnerhet som lågkonjunkturen återigen kan vara en besvärande verklighet inom kort tid. Vänsterpartiet kommunisterna kräver statliga basindustrier, finasierade genom AP-fonderna. Det gäller att skapa nya arbetstillfällen, framför allt inom industrin. Det erfordras alltså nya företag. Kapitalet har tydligen inte ansett det vara lönsamt att etablera sig i Sverige. Man tycks vara mer intresserad av utlandet. All erfarenhet talar för att exempelvis skogslänens sysselsättningsfråga måste lösas genom att staten griper in med statliga företag. Avfolkningen har varit omfattande under år som har gått, och det allvarligaste problemet är kanske den omfattande minskningen av antalet ungdomar under 20 år. Minskningen har varit 85 000 sedan 1960, och samtidigt ökade antalet personer över 60 år med 77 000. De sociala problem som blir en följd av denna befolkningsutveckling kan inte förbises i detta sammanhang. Skogslänens problem kommer härmed i förgrunden. Vad beträffar frågan om statliga industrier till skogslänen inträffar det besynnerliga att staten planerar att flytta industrier därifrån och söderut. Jag avser i detta sammanhang AB Statsföretags köp av Modokemi i Örnsköldsvik. Om Statsföretag fullföljer sina planer skulle det innebära att 200 arbetstillfällen försvann. Det har tidigare varit en stark åderlåtning från detta område. Det har sagts att Modokemi bygger sin produktion på petrokemisk bas och därför måste flyttas till Stenungsund. Detta är inte hela sanningen. Modocell, som ingår i Modokemi, framställer sin produktion med basmaterial från cellulosaindustrin. Det är alltså sakligt motiverat att denna del av ifrågavarande industri blir kvar i Örnsköldsvik och på så sätt räddar 100 arbetstillfällen åt detta område. Fördelaktigast för området vore ju att hela Modokemi fick stanna kvar.

Enligt ett stort uppslaget reportage i Aftonbladet den 13 maj gällde det att från luften kartlägga Norrland för industrilokalisering dit. Förhoppningarna var enligt denna tidning mycket stora.

Herr talman! Jag kan kanske med större uppriktighet än herr Lorentzon — alltså inte bara pliktskyldigast, utan med äkta känsla — tacka för svaret, därför att min interpellation hade en annan utformning och gällde just beredskapen för att skapa sysselsättning under den kommande vintern. Det allra bästa svaret kom redan den 16 oktober i propositionen 165, där flera av de punkter som jag hade tagit upp i sammanställningen i min interpellation fick ett direkt och snabbt svar. Jag vill sanningsenligt säga att jag tycker detta var värdefullt. I september hade jag fört fram ett beredskapsprogram från folkpartiet, eftersom vi redan då såg många tecken som varslade om en ny bekymmersam vinter med arbetslöshet. När därför regeringen på höstriksdagens första dag lade fram denna proposition kunde jag med uppriktig tillfredsställelse konstatera att flera av våra förslag blivit tillgodosedda. Jag har med herr Bengtssons företrädare, statsrådet Holmqvist, flera gånger här debatterat den s.k. femkronan, och jag ser såsom ett exempel på att man tillmötesgår oss att giltighetstiden för den förlängs att gälla hela år 1974. Femkronan har — det kan vi väl vara överens om — visserligen bara en marginell betydelse, men den har ändå en viss effekt, och det skulle kanske vara intressant att få höra statsrådet Bengtsson något närmare omnämna vilken effekt man får ut av den. Jag tror nämligen att effekten av femkronan beror på hur den marknadsföres. Därför skulle jag vilja ge rådet till den nye inrikesministern att framför allt försöka marknadsföra den väl. Det är värdefullt med den stimulans som femkronan innebär för att anställa ungdomar och kvinnor. En annan punkt, där vi åtminstone delvis har tillmötesgåtts, är anslaget till SJ. Det är bra att 75 miljoner kronor anslås för inköp av godsvagnar, men jag tycker det är beklagligt att man inte har satsat mera på investeringar i spår, banvallar, järnvägskorsningar, säkerhetsanordningar och liknande saker utan där ligger kvar på samma låga nivå som tidigare. Anslaget till inköp av godsvagnar är helt i linje med vad vi i folkpartiet tidigare har föreslagit. Likaså är tillskottet på 200 miljoner i anslag till vägar att hälsa med tillfredsställelse. I går hörde ni kanske i radio en representant för vägverket uttala starka bekymmer inför medelsknappheten. Han berörde de höjda drivmedelspriserna, och jag gjorde då den reflexionen att det väl måste bevakas att de pengar som anslås kommer att ge sysselsättningstillfällen och inte hamnar hos oljeshejkerna. Jag utgår från att inrikesministern ser till att vi kan hålla högsta möjliga sysselsättning på vägsektorn. Men jag beklagar — det vill jag understryka, eftersom detta är en personlig käpphäst — att några anslag inte lämnas till cykeloch gångbanor. Jag tror att staten därvidlag måste tänka om och ge bidrag för att stimulera kommunerna att anlägga cykeloch gångbanor, vilket är viktigt, inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt när det gäller skolbarnen. En punkt där vi inte alls fått våra krav tillgodosedda gäller ökade lån för reparation och förbättring av äldre hus. Genom sådana lån kunde möjlighet ges inte bara att skapa sysselsättning, vilket är viktigt i och för sig, utan också att rusta upp gamla hus och få dem bättre isolerade och därmed på lång sikt spara energi. Byggnadssektorn är ett verkligt bekymmer inför den kommande vintern. Bara för någon dag sedan hörde jag att en framstående representant för byggnadsarbetarna i mitt eget län med verklig oro såg inte bara på den kommande vintern, utan på framtiden i övrigt. Jag tycker det är märkligt att inte regeringen har accepterat det förslag som vi har lagt fram — jag tror att det hade varit alldeles riktigt att satsa på den här sektorn. Och så några ord om förstärkningen av arbetsförmedlingarna. Vi tycker det är värdefullt att 200 handplockade arbetsförmedlare nu skall förstärka arbetsförmedlingen. Det är klart dokumenterat att de grupper som är arbetslösa i väldigt stor utsträckning är arbetskrävande också för arbetsförmedlingen. Generaldirektör Rehnberg har i en intressant artikel i nr 43 av Affärsvärlden givit några exempel på detta; vid en färsk undersökning i Göteborgs och Bohus län visade det sig att av 4 000 arbetslösa hade inte mindre än 2 500 begränsningar i sitt arbetssökande till följd av handikapp, ålder, bristfällig utbildning och liknande. Anpassningsgrupperna har här en stor uppgift att fylla, och de har växt väldigt snabbt i antal. Det är intressant att konstatera att generaldirektör Rehnberg säger att anpassningsgrupperna inte kan fungera om de inte har en motor. Och motorn är i de flesta fall en arbetsförmedlingstjänsteman. Det finns stora utrymmen för att öka antalet anpassningsgrupper, både inom näringslivet men också och kanske framför allt inom den kommunala sektorn och landstingssektorn. Av 3 700 anpassningsgrupper i landet har vi bara 87 inom den landstingskommunala sektorn, och det är skandalöst litet. Om man skulle öka dem ställs naturligtvis väldigt stora krav på arbetsförmedlingspersonalen. Min partikamrat herr Carlström i Olofström lade i en debatt häromdagen fram ett intressant uppslag, som jag gärna vill föra vidare som ett tips till den nya inrikesministern. Han undrade om det inte vore tänkbart att ge ersättning till lämpliga personer på företagen, så att de kan träda i arbetsförmedlarens ställe och vara motor i anpassningsgrupperna. Jag konstaterar att generaldirektör Rehnberg för sin del betraktar det uppslaget som mycket intressant. Jag sade att vi redan i september registrerade tecken som tydde på en bekymmersam vinter för sysselsättningen, och de siffror som herr Lorentzon nämnde pekar i samma riktning. När vi förra året försökte möta arbetslösheten med anslag till beredskapsarbeten och liknande beslutade vi enhälligt att höja procentsatsen när det gäller kommunala beredskapsarbeten till 50 procent — jag vill minnas att det var från den 1 september t.o.m. den 30 april. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Om vi nu märker att det blir samma besvärliga situation, har regeringen då övervägt att vidta en sådan åtgärd igen? Jag tror att det skulle stimulera kommunerna till att snabbt försöka få fram en rad beredskapsarbeten. Det väsentliga är ju — det tror jag att vi är helt överens om — att vi har en sådan beredskap att så många som möjligt kan beredas sysselsättning under den kommande vintern.

Herr talman! Jag var helt på det klara med att herr Lorentzon inte skulle vara tillfredsställd med svaret — en sådan tillfredsställelse hade varit ägnad att förvåna. Den konkreta fråga, som herr Lorentzon ställde i interpellationen, har jag besvarat.

Men även det som regeringen i höst har gjort leder till en långsiktig ökning av antalet arbetstillfällen. För egen del tycker jag inte att det är så dåligt att vi kan säga att man enbart inom ett litet område som vi nu gått fram inom får 10000 nya arbetstillfällen. Jag ber herr Lorentzon observera att det jag säger om 10 000 nya arbetstillfällen enbart gäller den kommunala servicesektorn. Lägger man därtill allt annat som blir ett resultat av de reformer vi föreslagit, kommer man fram till ett mycket högre tal. Regeringen har i proposition nr 165 ingående redogjort för sin bedömning av sysselsättningsläget. Dessutom ägnades en stor del av remissdebatten just åt arbetsmarknadssituationen och åt de åtgärder vi föreslagit. Både statsministern och finansministern redogjorde för hur vi i regeringen ser på dessa saker. Därför har jag inte ansett det vara nödvändigt att nu i detalj gå in på detta, utan jag har hänvisat till propositionen. Likaså har det ingående redovisats vilka åtgärder vi föreslagit i sysselsättningsfrämjande syfte, och därför har jag endast kortfattat erinrat om detta.

Sysselsättningen stiger alltså. Jämför man med samma månad i fjol finner man att antalet sysselsatta ökat med 41 000. Den senaste arbetsmarknadsundersökningen visar också att arbetslösheten minskar. Som ett glädjande inslag i undersökningen vill jag för min del framhålla att sysselsättningen för ungdom ökat avsevärt sedan september och ökat kraftigt jämfört med samma månad i fjol. Likaså är det värt att notera att antalet sysselsatta kvinnor har ökat med 16 000 sedan september och med hela 42 000 sedan oktober månad förra året. Det finns även en annan belysning av att arbetsmarknadssituationen förbättrats: antalet lediganmälda platser var under oktober månad 59 000, dvs. 8 000 fler än under samma månad förra året. Dessutom var antalet obesatta lediga platser större än tidigare, nämligen 33 000 vid månadens slut. Detta visar hur riktig den satsning är som vi föreslår, nämligen att arbetsförmedlingarna skall få mer personal, så att de effektivare kan se till att arbetslösa får kontakt med de lediga jobb som finns. Men det bestyrker också hur viktigt det är med omskolningsverksamhet och arbetsmarknadsutbildning så att de som saknar jobb kan få en utbildning som gör det möjligt för dem att söka de jobb som är lediga. Svaret på frågan om regeringen har någon utarbetad sysselsättningsplan är att regeringen är i färd med att tillsammans med löntagarnas organisationer utarbeta formerna för den mera långsiktiga sysselsättningsplanen.

Herr talman! Om det nu vore så, herr inrikesminister, att regeringen är i färd med att tillsammans med fackföreningsrörelsen skapa en långsiktig plan, varför sägs det då inte i interpellationssvaret? Svaret är egentligen — som jag tolkar det — endast ett svar till den andre interpellanten, nämligen herr Karl Erik Eriksson i Arvika, och inte något svar på den fråga jag ställt. Herr inrikesministern meddelade också i sitt inlägg att det inte behövdes några detaljer därför att statsministern i remissdebatten hade förklarat att det skall göras en utredning på sikt. Men jag har ställt min interpellation till inrikesministern och inte till statsministern. Även om jag avlyssnade remissdebatten kunde jag inte drömma om att vad herr Palme sade från talarstolen skulle vara ett svar på min interpellation. Det finns inte heller någonting i svaret som man kan tolka så att statsministern hade svarat mig i remissdebatten. Herr inrikesministern bollar med en massa siffror. I min interpellation har jag bara refererat några när det gäller arbetslösheten på sikt och de arbetstillfällen som måste skapas, därför att jag vet att det är nästan lönlöst att diskutera siffror fram och tillbaka, om och om igen. Ju mer ni gör detta från regeringen, desto mer orolig blir man inom den fackliga rörelsen, framför allt inom dess ledning. Från LO har man låtit framskymta att man vill ha sysselsättningsplan för 1970-talet, om jag tolkar inrikesministern rätt i det han refererar till här. Men varför sägs det ingenting i svaret på interpellationen om att det ligger till på det sättet? Ju mer socialdemokraterna och deras representanter i radiooch TV-debatterna under valrörelsen bollade med arbetslöshetssiffror, desto sämre ansåg det svenska folket att socialdemokratin hade skött den delen av fögderiet. Jag tror inte att det är det väsentligaste i den här frågan att man av siffrorna i dag kan utläsa att arbetslösheten har gått ner eller att vi i dag har fler sysselsatta. Här talas om att kvinnornas sysselsättningsläge skulle vara betydligt bättre än tidigare, men enligt de siffror jag har vad beträffar arbetslösheten bland kvinnorna har denna tredubblats under de tre senaste åren. Enligt senaste redovisade officiella uppgifter från statistiska centralbyrån är de arbetslösa kvinnornas antal 56 000, under det att de arbetslösa männens antal är 42 000. Inte kan det vara särskilt glädjande siffror att ta fram. Inrikesministern gör naturligtvis som han vill, men nog tycker jag det vore bättre att diskutera perspektiven — detta för arbetarrörelsen i dess helhet — än att bolla med siffror fram och tillbaka, om arbetslöshet bland ungdomen då och nu, bland kvinnorna då och nu, bland männen då och nu. Jag tror inte det är fruktbringande. Inrikesministern besvarade inte heller min fråga som gällde om Modocell skulle få bli kvar i Örnsköldsvik och inte heller frågan om resultaten av den ”dammsugningsresa”, som Aftonbladet rubricerade sitt reportage, som statsministern gjorde när han tillsammans med Volvochefen och en rad andra prominenta personer flög över Norrland i maj. Gav den resultat, eller var Volvos nya fabriksanläggningar i USA ett resultat av den resan?

Herr talman! Medan jag förut deklarerade att jag var till stor del nöjd med svaret delar jag nu herr Lorentzons uppfattning att jag sannerligen inte har mycket att tacka för. Jag fick nämligen inte någon reaktion på de frågor jag ställde till inrikesministern. Det vore intressant om inrikesministern ville redovisa om han är beredd att inför den kommande vintern ändra procentsatsen för kommunala beredskapsarbeten. Jag understryker än en gång att jag tror det är allra viktigast när det gäller anläggningsoch byggsektorn. Jag utgår ifrån att inrikesministern har läst tidningen Byggnadsarbetaren från den 7 november, där man säger under en kommentar till sysselsättningen i vinter: ”Byggsysselsättningen i realiteten försämrad”. Man är djupt oroad inför framtiden, och därför vore det värdefullt om vi fick ett besked från det ansvariga statsrådet. Skälet till att jag begärde ordet i den här omgången var framför allt att jag noterade att statsrådet Bengtsson redovisade att det kommer en sysselsättningsplan som ni utarbetar tillsammans med löntagarorganisationerna. Jag utgår ifrån att det var en felsägning och att statsrådet menar att ni utarbetar den åtminstone i samråd med arbetsmarknadens parter och att även näringslivet får ett ord med i laget. Vi inom oppositionen har krävt en sysselsättningsutredning. Så sent som i våras hade vi en debatt och en votering om detta, där de tre oppositionspartierna var helt ense. Det hade varit klokt, herr statsråd, om ni hade lytt vårt råd den gången. Det fanns skäl för vårt krav.
Herr talman! Jag vill först till herr Eriksson i Arvika säga att det är alldeles klart att om sysselsättningssituationen skulle bli sådan att det finns anledning till ytterligare åtgärder av typ ökade statsbidrag kommer regeringen att föreslå sådana. Det har vi gjort vid ett par tillfällen tidigare, då sysselsättningsläget har givit anledning till det. Jag tog för givet att herr Eriksson utgick från det. Varför skulle vi ändra attityd nu, om situationen skulle bli sådan? Jag borde kanske också svara på herr Erikssons fråga om femkronan, dvs. det stöd på 5 kronor som man ger till företag vid nyanställningar. Den åtgärden har visat sig vara mycket positiv: 5 000 ungdomar har fått jobb via femkronan, och de allra flesta får stanna kvar även sedan stödet till företagen har upphört, dvs. efter sex månader. Men det gäller för denna åtgärd som för alla andra att den måste marknadsföras. Syftet när regeringen lägger fram förslag av den här typen är att de skall göra verkan. Det är alldeles klart att åtgärderna därför måste marknadsföras — det gäller inte bara femkronan. Det berodde inte, herr Lorentzon, på någon ringaktning att jag så kortfattat tog upp frågan om en sysselsättningsplan. När man i remissdebatten fick höra från både statsministern och finansministern att vi är i färd med att utarbeta formerna för en långsiktig sysselsättningsutredning tog jag för givet att man gav akt på det. Det är ju så att när partiledarna och statsministern för sina diskussioner kan man förvänta sig svar på de frågor som är aktuella, och det menade jag att man här fått. Om detta på något sätt av herr Lorentzon har uppfattats som en oartighet från min sida ber jag om ursäkt och säger nu att vi kommer att tillsätta en sysselsättningsutredning som skall arbeta med de mera långsiktiga frågorna. Jag har inte sagt att den utredningen skall ske mellan regeringen och fackföreningsrörelsen. Jag sade att formerna för hur denna utredning skall bedrivas diskuteras mellan de fackliga organisationerna. Med LO och TCO-sidan och även SACO skall vi ha diskussioner. Allt detta framgick av statsministerns inlägg under remissdebatten. Herr Lorentzon frågade också hur jag bedömer sysselsättningsläget. Därför fanns det anledning att ta upp den frågan. Det är riktigt att arbetslösheten fortfarande är hög enligt arbetskraftsundersökningen. Arbetslösheten går dock ned. Det är riktigt att undersökningen visar på 52 000 arbetslösa kvinnor. Det är en nedgång från september, då siffran var ännu högre. Men antalet sysselsatta kvinnor har ökat med de siffror jag har nämnt. Vi förbehåller oss rätten att anföra de statistiska uppgifter som finns, både när de är behagliga och när de är obehagliga.

Herr talman! Herr inrikesministern upprepade återigen att statsministern gav svaret under remissdebatten och att regeringen är i färd med att utarbeta former för en långsiktig sysselsättningsplanering. Jag blev faktiskt förvånad när jag från kammarkansliet fick meddelandet att min interpellation skulle besvaras den 13 november, medan remissdebatten skulle hållas veckan före. Jag frågade om inte denna uppgift var felaktig, därför att en fråga som arbetslösheten kunde man ju inte undgå att diskutera i remissdebatten. I varje fall under de närmast föregående åren har svar på interpellationer rörande sysselsättningen lämnats under remissdebatten. Sedan kansliet kollat med vederbörande departement fick jag emellertid beskedet att ”den här uppgiften är faktiskt riktig. De här frågorna skall vi inte ta upp under remissdebatten, utan interpellationen kommer att besvaras senare.” Jag räknade med att fältet då skulle vara avbetat, och det var det ju faktiskt i och för sig eftersom väl de flesta talarna under remissdebatten uppehöll sig vid sysselsättningssituationen. Vare sig det var kvinnor eller män som talade kom de in på denna fråga. Den är ju också den stora frågan för vårt land. Jag kunde emellertid inte drömma om att det var herr Palme som i sitt tal i remissdebatten svarade på min interpellation. Men jag får väl tro herr inrikesministern när han säger att det faktiskt låg till på det sättet. Sedan säger herr inrikesministern att ”vi kommer med någon utredning om sysselsättningsläget” — om jag nu hörde rätt. Vad är det för utredning? Den är inte alls preciserad. Skall den gälla sysselsättningsläget under ett halvt år framåt? Vilka perspektiv har regeringen? Det får vi heller inget besked om. Det skulle verka tradigt att återigen upprepa de frågor som jag redan ställt två gånger men inte fått svar på. Jag skall inte upprepa dem.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att det sista anförandet som statsrådet Bengtsson höll var klarläggande på många punkter. Det var värdefullt att få ett klart öppet besked att behövs det så är man villig att sätta in stimulansåtgärder för att kommunerna skall skapa fram sysselsättningstillfällen inom de sektorer som jag speciellt pekat på. Det var värdefullt att statsrådet så klart säger att man skall marknadsföra den s.k. femkronan, som också är en stimulansåtgärd. Jag säger detta särskilt därför att herr Ringholm är här i kammaren, och jag vet att han har abetat med femkronan. Jag är inte lika entusiastisk över resultatet hittills som herr statsrådet Bengtsson är — från början hade man ju en helt annan målsättning — men jag understryker än en gång att jag tror att det beror på marknadsföringen. När det ansvariga statsrådet nu säger att denna skall bli bättre hoppas jag få det bevisat. Till sist några ord till om anpassningsgrupperna. Skälet till att jag på nytt vill peka på dem är att jag bedömer dem så ytterst viktiga med hänsyn till den sammansättning som den stora gruppen arbetslösa har. Jag tycker att det vore värdefullt om vi där satte in alla tillgängliga krafter. Arbetsförmedlingen får nu visserligen 200 handplockade tjänster, men dessa kommer inte att vara tillräckliga. Det antydde också statsrådet Bengtsson i sitt första anförande. Därför tycker jag att mitt tips att man på arbetsplatserna skall söka upp människor, som är villiga att vara drivkrafter i dessa anpassningsgrupper, bör tas på allvar av herr statsrådet.

Herr talman! Herr Hörberg har frågat mig om jag är beredd att medverka till att Landvetters storflygfält får en utformning som kommuner och näringsliv förklarar sig kunna acceptera. Luftfartsverket ingav för prövning till Kungl. Maj:t den 28 september i år förslag till utbyggnadsplan för Göteborg-Landvetters flygplats. Inom ramen för utbyggnadsplanen redovisas två alternativa förslag till ramprogram för den första utbyggnadsetappen, vilka kostnadsberäknats till ca 470 respektive 400 miljoner kronor i 1973 års prisläge. Enligt luftfartsverkets bedömning är de båda alternativens egenskaper i funktionellt avseende och med hänsyn till passagerarnas bekvämlighet likvärdiga. De två alternativen skiljer sig åt i fråga om tidpunkter för färdigställandet, som angetts till den 1 september 1978 respektive den 1 oktober 1977. I båda fallen är tidsplanerna ytterst hårt pressade. Luftfartsverket har anfört att om markarbetena inte påbörjas snarast senareläggs tidpunkten för flygplatsens färdigställande automatiskt. Eftersom påbörjande av markarbetena inte föregriper valet av utbyggnadsalternativ och eftersom det av flera skäl bedöms ytterst angeläget att flygplatsen kan tas i drift så snart som möjligt har Kungl. Maj:t efter samråd med de regionala intressenterna medgett att markarbetena får påbörjas i avvaktan på att ärendet i övrigt slutligt prövas. Med hänsyn till pågående prövning och till förestående överläggningar med de regionala intressenterna är jag inte beredd att göra något närmare uttalande i fråga om val av utbyggnadsalternativ.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för det snabba svaret på min interpellation om Landvetters storflygfält. Inom luftfartsverket har man under ganska lång tid arbetat med projektering av ett storflygfält vid Landvetter utanför Göteborg. Redan i december 1971 kom en arbetsoch tidsplan för fältets byggande. Under tiden sedan dess och fram till våren 1973 har terminalområdets utbyggnad överarbetats upprepade gånger och fått en efter hand allt ändamålsenligare utformning, som i stort accepterats av alla berörda parter. Den sålunda väl genomarbetade planen har fått benämningen alternativ 1 sedan ett alternativ 2 efter ett par månaders arbete överraskande lagts fram av luftfartsverket. I interpellationssvaret anger statsrådet att ”de båda alternativens egenskaper i funktionellt avseende och med hänsyn till passagerarnas bekvämlighet” är likvärdiga. Jag vill här helt kort opponera mot detta uttalande och anföra tre skäl som underlag för mitt påstående att det under lång tid framarbetade alternativ 1 är det funktionellt bästa och för passagerarna bekvämaste. 1. Passagerarnas bekvämlighet och säkerhet blir större i alternativ 1 genom att gatunivån där bussar och bilar hämtar respektive lämnar passagerare lagts i samma plan som flygplanens kabingolv. Passagerarna slipper således att förflytta sig i höjdled mellan flygplan och bussar/bilar. Resgodset föres efter incheckning via rullbanor ner till plattans nivå där truckar och vagnar utan att störa passagerarna med buller och avgaser och utan kollisionsrisk transporterar resgodset till planen. — I alternativ 2 måste passagerarna förflyttas i höjdled inom terminalbyggnaden via rulltrappor och hissar för handikappade, om nu stationsbyggnaden i alternativ 2 byggs i två våningar, vilket inte ursprungligen varit tänkt i detta alternativ. 2. Drivmedel till flygplanen framföres i alternativ 1 via ledningar i marken. Man slipper därvid tankning med tankbilar såsom i alternativ 2 med de risker för kollisioner och trängsel samt svårigheter vid snöoch isröjning m.m. som då t.ex. uppstår. 3. Godstransporterna går till mycket stor del i passagerarplanen. Med det korta avstånd mellan passageraroch godsterminaler som alternativ 1 har blir det snabba och billiga transporter mellan dessa båda byggnader. När alternativ 2:s provisoriska passagerarterminal efter 10 å 20 år — uppgifterna om provisoriets varaktighet varierar något — ersätts av en definitiv passagerarterminal i det läge den har i alternativ 1, blir avståndet mellan godsoch passagerarterminalerna stort med höjda driftkostnader som följd. Det finns många flera funktionsskäl att framdraga vilka talar till förmån för det väl genomarbetade alternativ 1 och mot alternativ 2 med dess direkt uttalade karaktär av provisorium. Jag skall här bara tillägga att man bör komma ihåg att Landvetters storflygfält blir fem å sex gånger större i fråga om antalet starter än Sturup, att det blir en intensiv flygfrakthantering och att det behövs välplanerade och rymliga stationsbyggnader m.m. för en arbetsplats med bortåt 1 800 anställda. Den av statsrådet anförda kostnadsskillnaden, 70 miljoner kronor, måste jag något kommentera. När alternativ 1 sägs vara 70 miljoner kronor dyrare har alternativ 2 utformats ännu mer provisoriskt än vad jag förut anfört. Passagerarterminalen har således inte två våningar med passagerarförflyttningar upp till planens kabinnivå, utan passagerarna får förflytta sig eller förflyttas med bussar på plattans nivå till och från planen med trappor upp till de senare. En utbyggnad av passagerarterminalen med rulltrappor etc. skulle kosta 4 å 5 miljoner kronor. En närmare analys av alternativ 2 visar att det blir helt nödvändigt med en utökning av byggnaderna med ca 1 000 m? och likaså en ökning av gatuutrymmet, med en sannolik kostnadsökning av ca 4 miljoner kronor. Om man kan tänka sig en något enklare terminalstandard i alternativ 2 — den är 15 miljoner kronor billigare i kalkylen — så bör standarden något kunna sänkas även i alternativ 1, med t.ex. 10 miljoner kronor. Det finns också möjlighet att något minska plattforms-, vägoch parkeringsutrymmet i alternativ 1, med t. ex 8 miljoner kronor. Om kostnadsdifferensen 70 miljoner kronor justeras med de berättigade och helt möjliga förändringar som jag här skisserat blir skillnaden endast ca 40 miljoner kronor — ett belopp som måste anses vara litet i ett sammanhang som detta, ett belopp som dessutom eliminerar Landvetters storflygplats” provisoriekaraktär och skapar ett i längden mer funktionellt och därmed billigare flygfält. Statsrådet har i sitt svar sagt sig inte vilja binda sig på detta stadium för något av alternativen, utan vill avvakta ”förestående överläggningar med de regionala intressenterna”. Det svaret noterar jag med stor tillfredsställelse, och jag hoppas att sådana överläggningar snarast skall kunna komma till stånd. Statsrådet skall veta att Landvetters storflygfälts färdigställande är en angelägenhet av hög dignitet för kommuner och näringsliv i Västsverige. I interpellationssvaret anger statsrådet ett par tidpunkter för flygfältets färdigställande som är något förvånande. Om jag tolkar svaret rätt, så menar statsrådet att det genomarbetade alternativ 1 med sin definitiva utformning inte skulle bli färdigt förrän hösten 1978. I luftfartsverkets arbetsoch tidsplan för storflygfältet, som daterades den 23 december 1971, visade man att genom byggande efter rationella metoder, bl.a. i entreprenadsammanhang, skulle fältet kunna vara färdigt 1976. Att fältet skulle stå färdigt tidigt var ett krav från ett enigt trafikutskott till 1971 års riksdag, framfört i dess betänkande nr 2 och baserat på en västsvensk motion som bl.a. uttryckte starka farhågor för att Torslanda inte skulle klara trafikökningen utan dyrbara, kortsiktiga investeringar. Trots luftfartsverkets förslag att fältet skulle färdigställas till 1976 angav Kungl. Maj:t i sitt beslut den 5 maj 1972 att man skulle använda det tidsbesparande arbetssätt som luftfartsverket anvisat, men att färdigställandet dock ej skulle ske förrän till 1977. Efter detta beslut har sedan luftfartsverket arbetat på alternativ 1 ända till dess ett provisoriskt alternativ 2 dök upp på senvåren 1973. Är det uppdykandet av alternativ 2 och den avbrutna projekteringen av alternativ I som orsakat förseningen av alternativ 1? Ett senareläggande av färdigställandet drar med sig svåra konsekvenser för såväl Torslandafältet som de berörda kommunerna och näringslivet i Västsverige. Jag måste därför direkt ställa följande fråga till statsrådet: Är statsrådet beredd medverka till att vi kan få alternativ 1 förverkligat under 1977?
Herr talman! När man diskuterar byggnadsobjekt av den här storleksordningen, oavsett från vilken utgångspunkt man gör det och vilka intressen man företräder, är det klart att det är med en viss tvekan som man anger åtminstone månader vissa år för färdigställandet. Trots detta har Kungl. Maj:t i statsverkspropositionen i år sagt att vi inriktar oss på färdigställandet av Göteborg-Landvetters flygplats i slutet av 1977. Jag har vid tidigare diskussioner i den här kammaren, bl.a. med herr Gustafson i Göteborg, varit helt överens med både honom och andra, som varit intresserade av att följa frågan, om att oavsett den tidspress som det här kan bli tal om så är det primära att snarast möjligt få denna storflygplats färdig. Men vi skall inte blunda för att det rör sig om investeringar av en sådan storleksordning att vi alla ändå måste bedöma det vara riktigt att vara helt klara över vad det är vi beslutar innan vi beslutar oss. Jag tycker därför inte att man skall kritisera luftfartsverket för att det nu ger en möjlighet att bedöma två olika alternativ. Vi kan påminna oss, om vi vill, frågan om Stockholm-Arlandas flygplats som inte är så ålderstigen ännu. Vi hade där en annan diskussion att föra om flygplatsens utformning som kammarens ärade ledamöter säkerligen kommer ihåg. Man har alltså nu från luftfartsverket lagt fram dessa förslag. Herr Hörberg citerar ur mitt svar att de båda alternativens egenskaper i funktionellt avseende skulle vara likvärdiga. Ja, herr Hörberg, det är luftfartsverket som gör den bedömningen, och det står också i svaret. Det är även luftfartsverket som anger de två skilda tidpunkterna för färdigställandet enligt det ena eller det andra alternativet. Med utgångspunkt från vad Kungl. Maj:t har sagt i statsverkspropositionen i år har det varit angeläget för mig och för regeringen att förankra ett slutligt beslut inte minst i regionen — och kanske i första hand i regionen. Det har inneburit att vi redan har haft överläggningar med regionen. Herr Hörberg känner säkert till att det har varit en delegation hos mig för kort tid sedan. Vi gick därvid in ganska mycket i detalj på de olika frågorna. Men naturligtvis kunde vi inte vid en första sittning klara ut alla de olika frågeställningar som här anmäler sig. Därför kommer diskussionerna med regionen att fortsätta, och det är min förhoppning att de skall kunna fortsätta inom den allra närmaste tiden. Regeringens stora intresse för att få flygplatsen färdig så snart som möjligt bevisas ju också av vad som sägs i svaret och som herr Hörberg känner till — att vi nu har påbörjat markarbetena innan vi bestämmer oss för vilket alternativ som vi skall besluta om i övrigt. Vi vinner därigenom tid, och det är väl tid som det nu i första hand är fråga om att vinna så att vi inte hamnar snett när det gäller tidpunkt för färdigställandet. Men jag ber ändå om förståelse för att det i dag är omöjligt att binda sig för det ena eller andra — innan vi har avslutat diskussionerna med de regionala intressenterna. I det svaret ligger inte något av negativism — det vill jag försäkra herr Hörberg — utan tvärtom en försäkran om att alla till buds stående medel skall inriktas på ett färdigställande i linje med vad som har sagts i årets statsverksproposition — alltså under 1977. Luftfartsverket har presenterat sina funderingar, och nu är det regeringen tillsammans med regionen som skall komma fram till vad vi slutligen skall bestämma oss för. I det läge där vi nu befinner oss är det alltså omöjligt att konkretisera i detalj.
Herr talman! Jag sade också i mitt inlägg nyss att jag var mycket tillfredsställd med det tillvägagångssätt som statsrådet tillämpar, nämligen att ha dessa kontakter med de regionala intressenterna. Detta är vi på den västsvenska sidan mycket belåtna med. Vi hoppas också att ytterligare sådana diskussioner skall komma till stånd rätt snart. På den punkten torde vi således vara helt överens. Även om jag kanske har en klarare bild av vad Västsverige antagligen kommer att föredraga för lösning tycker jag det är bra att departementet och västsvenska intressenter diskuterar frågan ordentligt. Men det överraskande i svaret var inte detta utan att här för första gången nämns en tidpunkt, 1978. Jag har också läst årets proposition där 1977 anges som en både önskvärd och möjlig tidpunkt för färdigställandet. Och det är ju som statsrådet sade så, att för någon vecka sedan har man undertecknat entreprenadhandlingar för markarbetena. Möjligen har de redan kommit i gång, och marken har länge stått till förfogande för arbetets igångsättande. Statsrådet sade avslutningsvis att alla till buds stående medel skall tillgripas för att förverkliga de intentioner som anges i årets proposition. Det verkar glädjande, och jag tolkar det så att det finns stora utsikter till att om man stannar för alternativ 1 skall detta kunna förverkligas redan 1977.

Herr talman! Jag skulle vilja säga några ord i min egenskap av ledamot av trafikutskottet. Det var ju så att vi inom riksdagens trafikutskott efter att ha studerat förhållandena på Torslanda flygfält var helt överens om att det skulle vara mycket svårt för Torslandafältet att klara av den kraftigt ökade flygtrafiken fram till 1977. Därför beslöt också riksdagen enhälligt att göra det uttalandet att man skulle se om det inte gick att färdigställa Landvetterflygfältet tidigare än 1977. Det har visat sig inte vara möjligt. Nu har luftfartsverket sagt att det möjligen skulle kunna dröja till 1978. Jag är mycket tacksam för statsrådets uttalande här, av vilket det klart framgår att man från kommunikationsdepartementets sida kommer att se till att vilket alternativ man än bestämmer sig för, så skall man få fram det till 1977. Skulle det inte vara möjligt att få flygplatsen färdig hösten 1977, så misstänker jag att det kommer att bli nödvändigt att göra provisoriska arbeten på Torslandafältet. Det blir i stor utsträckning bortkastade pengar, därför att anordningarna kommer att ha så kort varaktighet. Jag vill alltså understryka angelägenheten av att man från kommunikationsdepartementets sida ser till att det inte inträffar en sådan försening i luftfartsverkets planering att man skulle känna sig tvungen, om man vill ha flygplatsen klar 1977, att ta det billigare alternativet. Då kommer vi i en tvångssituation som är till stor nackdel när det gäller hela frågan om flygtrafiken i vårt land. Vi har haft många provisorier i fråga om flygplatser, och vi borde väl nu verkligen anstränga oss för att inte få ett nytt provisorium på Landvetter. All erfarenhet visar att även om man skulle spara några tiotal miljoner i första omgången blir det mycket, mycket dyrare om man i efterhand skall bygga ut flygplatsen ytterligare. Jag är också mycket tillfredsställd med att kommunikationsministern löser denna fråga i samråd med de regionala och kommunala myndigheterna.

Herr talman! Fru Frenkel har frågat mig om jag anser det lämpligt att vapen säljs per postorder i former som särskilt appellerar till ungdom. Mitt svar är nej. Jag anser det olämpligt att, oberoende av i vilken form det sker, försöka locka ungdomar att köpa vapen, som kan vara farliga för dem själva eller för andra människor.

Herr talman! Med mycket stor tillfredsställelse har jag mottagit handelsministerns svar, som jag tackar för. Tillåt mig emellertid att litet mera utförligt än i interpellationen förklara vad det var som föranledde min fråga. En orolig mamma sände mig en postorderkatalog, som hennes minderårige son hade fått sig tillskickad. Bland byggsatser, överföringsbilder, sällskapsspel, skämtartiklar och andra saker erbjöds diverse hemska ting. Vad sägs om detta: ”Äkta buffelpiskor med treflätad lädersnärt och handtag av bambu. Avger öronbedövande knallar. Utmärkt vid djurdressyr.” Mig veterligt är hunddressyr den enda dressyr som förekommer i vårt land, och då används sannerligen inga piskor. Man kan befara att barnen i stället leker dressyr med varandra. ”Agentväska i James Bondstil med inbyggd mekanism med vilken ni avlossar skarpa projektiler. En dolk kan ni även få fram ur ett lönnfack i väskan. Allt komplett för 13:50.” Knivar och svärd utbjuds också — bland sällskapsspel! Impulsivt kan ju dessa användas vid våldstillfällen. ”Pistoler från 2:a världskriget. Vikt, funktion och utförande exakt som riktiga vapen. Tillverkade helt i metall. Kan plockas isär och sättas samman. Levereras i presentkartong.” Någon har sagt mig att man kan borra upp dessa pistoler och använda dem som riktiga vapen. Nu vet jag emellertid själv mycket litet om vapen, och jag har inte fått detta påstående bekräftat. Men jag anser det vara fel att sådant utbjuds till barn och ungdom. Det är ett ockrande på våldsmentaliteten, som i romantiserad form kan finnas under en viss period av livet. Vidare försäljer man riktiga luftgevär och luftpistoler — samt ammunition — det ena vapnet mer tillförlitligt än det andra, enligt reklamen. Allt kan man skriva efter och få sig tillsänt per postförskott, och det finns inte och kan inte finnas någon möjlighet att kontrollera mottagarens ålder. Sedan jag lämnade in min interpellation och den refererats i pressen har jag fått påpekanden och förfrågningar om detta från flera föräldrar, en föräldraförening och några andra samhällsansvariga. Någon av dem sade till mig: Vi får inte sälja sötsaker vid affärernas kassaapparater. Det ju gott och väl. Men vad gör vi med dessa kataloger, som sätts under näsan på barnen, oss föräldrar ovetande? Jag är inte emot postorderförsäljning i och för sig — jag tror att den kan vara av allra största betydelse, framför allt ute i glesbygden — utan endast mot detta postorderkatalogernas utbud av leksaker, som används vid våldslekar, och utbud av alla slags vapen. Och när handelsministern nu tydligen delar mina synpunkter så måste jag fråga: Vad kan man då göra? Skulle man kanske kunna erhålla rättelse genom en information till postorderfirmorna om den skadegörelse som kan följa av detta utbud jämte en anhållan om att man tar bort sådan försäljning ur postorderkatalogerna? Jag frågar alltså: Anser handelsministern att en sådan information kan ges via konsumentombudsmannen?

Herr talman! Vad det här gäller är vilket ansvar och vilken moral som handeln och utbjudare av varor här i landet håller sig med. Vi har en marknadsföringslag för att skydda konsumenterna mot vilseledande reklam och marknadsföring. Men det är det ju i allmänhet inte fråga om här. Här är det fråga om utbud av varor till människor som eventuellt inte kan förstå hur farliga dessa varor är. Konsumentombudsmannen har varit i kontakt med postorderbranschen för att försöka komma till rätta med den reklam som riktas till minderåriga — det gäller inte bara vapen och liknande varor utan också fyrverkeripjäser. Han har fått till stånd en överenskommelse som innebär att postorderföretag som saluför sådana varor som inte får säljas till personer under viss ålder — det är bara vissa typer av vapen och bara vissa typer av fyrverkeripjäser — har skyldighet att i anslutning till beskrivningen av varan i katalogen upplysa om de bestämmelser som gäller. Men jag vill säga till fru Fre&nkel att jag inte är säker på att detta kommer att visa sig vara tillräckligt. Jag utgår ifrån att konsumentombudsmannen och konsumentverket, som också har att vaka över att farliga produkter inte i onödan förekommer i handeln, följer utvecklingen och söker få till stånd åtgärder för att komma till rätta med den här reklamen. ; hemskt bränsle
Herr talman! Jag vill tacka handelsministern för detta kompletterande svar. Som handelsministern också sade är föräldrar mycket oroliga för den här reklamen. Jag känner mig lugnad — det hoppas jag att föräldrar också kommer att göra — om konsumentverket och konsumentombudsmannen verkligen blir inkopplade för att ge föräldrarna ett skydd på detta område. Jag förstår också att det är mycket svårt — jag visste faktiskt inte själv hur jag skulle angripa detta problem — att undvika att här komma i konflikt med pressfriheten. Men i ett samhälle, där våldet alltmer kommer till uttryck och som blir allt mindre mänskligt, måste man göra sitt yttersta för att det skall bli mänskligare.